Herr talman! Lars Ernestam tycker att det skulle vara bättre om vi är fler miljöpartister i utskottet vid varje sammanträde. Det är emellertid litet för svårt, eftersom vi är bara 20 ledamöter i riksdagen och det finns 16 utskott. Dessutom måste vi bevaka en lång rad andra funktioner. En och annan kan ju faktiskt vara sjuk emellanåt eller ha andra svårigheter. Tyvärr kan jag inte tillgodose det önskemålet från Lars Ernestam. Lars Ernestam beklagar sig också över att Åsa Domeij inte sitter med i något utskott, då hon är lanserad som ministerkandidat av några i miljöpartiet. Det är ett litet märkligt argument. Det skulle betyda att ministerkandidaterna måste sitta med i utskottssammanträden. Jag har aldrig sett att Bengt Westerberg har suttit med i något utskottssammanträde. Jag undrar hur det är med detta egentligen. Det är en konstig argumentering från Lars Ernestams sida. Då har vi återremissyrkandet -- om man nu skall vara allvarlig. Vi i miljöpartiet tycker -- jag har förstått att alla partier tycker så -- att behandlingen av miljöpropositionen och alla de motioner som är kopplade till den har varit summarisk och inte alls tillfredsställande. Det hade varit mycket bättre om det hade funnits mer tid. Då hade det funnits betydligt större möjligheter att verkligen penetrera frågorna och kanske komma fram till en del andra saker att komma överens om. Det är det som är bakgrunden till att vi kräver återremiss. Vi tycker att miljöfrågorna är så viktiga att man inte kan behandla dem på detta sätt, i synnerhet inte när ärendet har skjutits upp flera år i rad. Behandlingen har varit summarisk, och det har vi alltid ställt upp på för att vara samarbetsvilliga och försöka göra så mycket som möjligt av situationen. Det är svårt att begripa vad det är som är så upprörande. Är det att ett parti vill behandla ett ärende mer seriöst och mer ingående än vad som har varit möjligt hittills? Det är ingen kritik mot att ni i utskottet har arbetat så mycket och det arbete ni faktiskt har gjort i utskottet. Långtifrån! Ni har arbetat mycket, och det vet vi om. Både Åsa Domeij och jag har suttit med i den utskottsgrupp som Marianne Samuelsson har bakom sig. Vi har ägnat kvällarna åt att läsa i genom allting och försökt göra det bästa möjliga av situationen. Det är bara att konstatera att det har varit oerhört mycket och kort tid och alltså svårt att göra mycket att göra av det hela. Det är därför vi tycker att denna fråga borde behandlas mer seriöst. Jag kan inte tolka denna diskussion på annat sätt än att man från folkpartiets sida, i synnerhet Lars Ernestam, egentligen inte betraktar dessa frågor som så fantastiskt viktiga som vi gör. Lars Ernestam ser dem ändå som något man har fått arbeta med och att det är roligt att ha några frågor kvar till valrörelsen -- vi skall inte komma överens om för mycket osv. Det tycker jag är litet tråkigt.

Herr talman! Jag tycker att det Lars Ernestam sade här om var Åsa Domeij och Roy Ottosson fanns var så otroligt intressant. Vad jag kan förstå skulle det innebära att med Åsa Domeij och Roy Ottosson i utskottet, dvs. tre miljöpartister, skulle det ha blivit ett betydligt bättre betänkande. Det måste ha inneburit att vi hade fått mer tid att prata om just miljöpartiets motioner i ärendet. Det är glädjande om Lars Ernestam tycker att det var de motionerna vi skulle ha pratat mera om och att vi skulle ha sett till att få majoritet för dem. Det har inte riktigt antytts tidigare i dag att miljöpartiets motioner var så populära. Men det gläder mig. Vi skall nog se till att det blir en behandling av miljöfrågorna, där vi kan ägna mycket tid åt miljöpartiets motioner och förhoppningsvis få utskottsmajoriteten med oss i dessa viktiga ärenden. Jag såg inte frågan riktigt så egoistiskt, dvs. att det var miljöpartiet som behövde mer tid. Jag både såg och hörde i förmiddags alla partier klaga på att det var fråga om en för dålig behandling. Det var av den anledningen jag tyckte att det var viktigt att ärendet återremitteras för en mer seriös behandling. Jag tycker fortfarande så. Jag uppfattade att det var detta som representanterna för de olika partierna ville ha då de klagade över för litet tid för hanteringen av frågorna. Jag tror också att Lars Ernestam hade velat ha mera tid. Han har i morgon chansen att rösta för mer tid för att arbeta just med miljöfrågorna. Jag hoppas att det inte bara är något man pratar om utan något man också vill göra från folkpartiets sida, dvs. förbättra miljöpolitiken i

Herr talman! Om jag först skall försöka tolka återremissyrkandet positivt, skulle det möjligen vara därför att Marianne Samuelsson m.fl. väntar sig att det skall bli en bättre regering i höst. Det kan möjligen vara en positiv bedömning. Så enkelt går det inte att klara detta. Propositionen har lagts, och den måste behandlas. De olika partierna har hjärtefrågor. Jag har alltid hört miljöpartisterna säga att miljön är deras hjärtefråga. Nu kom miljöpropositionen. Jag håller med om att det har funnits dåligt med tid att arbeta med den. Då behövs det så mycket större insatser. Skyll inte på att miljöpartiet är ett litet parti. Mellan åren 1982 och 1985 var vi precis lika många i folkpartiet. Men när det kom stora propositioner, delade ordinarie ledamot och suppleant upp arbetet mellan sig. Det är en övermänsklig uppgift att klara allt när det gäller denna stora proposition. Jag tycker att Marianne Samuelsson har varit duktig. Men frågan går till miljöpartiets suppleanter Roy Ottosson och fröken Åsa Domeij. Jag riktar mig särskilt till Åsa Domeij. Det är ju ändå hon som har framställts som den som har det huvudsakliga miljöansvaret inom miljöpartiet. Var fanns Åsa Domeij när vi dag efter dag tragglade med dessa motioner? Det hjälper inte att som dagsländor komma in här och plocka fram blommor och gamla tallar och anmäla sig på löpande band till slutdebatten. Det är i realbehandlingen i utskottet som grunden läggs för betänkandet. Där fanns endast Marianne Samuelsson, med undantag för en gång, när Åsa Domeij var med. Det är i utskottet som sammanjämkningen sker, och det är där som det går att uträtta saker och ting. Det lasset fick

Herr talman! Det var intressant att höra att folkpartiet nu skall bestämma hur vi i miljöpartiet skall lägga upp vår arbetsordning för våra möten. Jag är ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Jag tycker att det har varit roligt att sitta i jordbruksutskottet under denna ärendebehandling. Jag har haft all den hjälp jag har velat få av Åsa Domeij och Roy Ottosson när det gäller inläsning osv. Jag vet inte varför det skulle vara så konstigt att en och samma person sitter med i behandlingen av ett och samma ärende. Jag tror snarare att det är en fördel att göra så. Kom ihåg att jag inte har klagat på antalet timmar. Jag har snarare krävt att vi skulle lägga ned fler timmar på detta. Det var flera dagar som blev tomma. Jag tyckte att vi kunde ha använt dem, men det var ingen mer än jag som tyckte det. Nu tycker jag att vi skall behandla detta ärende ytterligare, därför att det inte är behandlat tillräckligt grundligt. Det har också framförts från de andra partierna. Vi har inte hunnit höra olika instanser osv. Eftersom riksdagsordningen säger att det går att göra så här, tycker jag vi kan göra det. Det innebär inte att vi har någon ny regering när det urtima mötet skall inkallas. Det är till hösten, efter valet, som vi avgör hur den nya regeringen skall se ut. Det är såvitt jag vet inte förrän i september, vilket innebär att regeringsfrågan kommer att hanteras först i oktober. Om vi får en bättre eller sämre regering då, kan vi inte avgöra nu. Vi kan däremot hoppas på att miljöfrågorna blir så viktiga att den nya regeringen, vilken det nu kan bli, verkligen tar sig an de frågorna. Det skall vi i miljöpartiet se till att den inte kommer undan, om vi inte själva kommer att delta i något regeringsarbete.

Herr talman! Detta är rena oförskämdheter från Lars Ernestam. Han vill göra gällande att vi skulle kunna uppträda på flera platser samtidigt och att vårt återremissyrkande har att göra med arbetssituationen i miljöpartiet. Det är fullständigt fel. Vad det handlar om är att hinna diskutera igenom alla frågor ordentligt i utskottet och se om man kan komma fram till gemensamma ståndpunkter som bär framåt. Det är vitsen med det hela. Det har inte gått på denna korta tid. Det handlar alltså om hur man planerar arbetet i riksdagen, huruvida man har ett miljöutskott, hur regeringen planerar sitt arbete osv. Vi har kritiserat hela uppläggningen. Vi har inte kritiserat dem som har arbetat och försökt göra det bästa möjliga av situationen. Vi har inte kritiserat utskottskansliets personal. Om vi finge bestämma själva, skulle det inte vara några problem med tiden. Vi vet vad vi vill. Det står i motionerna. Det är inte det som är problemet. Lars Ernestam försöker forma personangrepp på osaklig grund därför att han inte tycker om att vi vill behandla miljöpolitiken mera seriöst. Det är den enda slutsats jag kan dra av detta.

Herr talman! Endast en kort replik. Återremissyrkandet har väl ändå begärts därför vi har haft för litet tid på oss. Det har också sagts från miljöpartiet i den här diskussionen att miljöpartiet är ett litet parti som inte har samma möjligheter som andra partier. Vi kan inte vara på flera ställen samtidigt, har miljöpartiets företrädare sagt. Men om man har sin hjärtefråga uppe till behandling, tror jag att man skulle frigöra sig från annat utskottsarbete. Det kanske t.o.m. finns dem av er som inte deltar i något utskottsarbete under den här tiden. Vi bestämmer inte hur andra partier agerar. Men vi registrerar, och vi ser vilka som har tagit aktiv del i det mödosamma arbetet med miljöpropositionen. Det ligger inga personangrepp i detta. Men jag tycker att miljöpartiets företrädare i dag arbetar med ett spel för gallerierna. I stället för att se till att alla ledamöter som har möjlighet deltar i det aktiva arbetet med att ta fram betänkandet, antecknar man sig till en rad inlägg i debatten, släpar in tallar, kommer med blommor osv. Blommor är i och för sig trevligt. Men denna typ av åtgärder inger inget förtroende. Jag hoppas att allmänheten förstår det och drar sin slutsats, när vi i höst kommer till valdagen.

Herr talman! Jag tänker inte lägga mig i grälet mellan miljöpartiet och folkpartiet, även om jag kan säga att jag också blev ytterst överraskad när kravet på återremiss kom. Vill man flytta fram positionerna om än i små steg, måste dessa steg tas. Det är på så sätt denna behandling har gjorts, även om det har funnits mycket att önska när det gäller tidsdisponeringen. Jag vill ta chansen att säga att jag tycker att det var bra att Jens Eriksson lurade oss i förra veckan, eller om det var för två veckor sedan, när han tackade för sig och sade att det var hans sista debatt. Nu får också jag chansen att tacka Jens Eriksson för allt nytt han har lärt mig. Jag är ny i riksdagen och har under dessa tre år verkligen fått en inblick i just fiskefrågorna. Jag har förstått hur komplexa de är, men också hur viktiga de är. Tack, Jens Eriksson ''Jag har känt det dunklaste dunkla, som lever och njuter och lider som kravlar och krälar och kryper och fångar och dödar och äter och avlar och dör för att leva pånyttfött i kommande tider...'' Herr talman! Det jag läste upp var en strof i dikten Vårkänning av Dan Andersson. Den understryker verkligen det komplexa arbetet omkring naturvårdsfrågorna, som vi nu behandlar i detta debattblock. Nu händer det saker där ute. Det blir grönare än grönt. Jag blir lika överraskad varje år över att våren har en sådan färg och grönska med sig. Det växer så att det knakar, mer än någonsin. Hur kan vi uppleva denna förändring år efter år? Naturligtvis är det värmen och ljuset som påverkar även oss när våren kommer. Men är det månntro kvävebomben som slår till? Kvävet som växterna behöver tillförs nu i en extra mängd från alla luftföroreningar. Växterna har hittills kunnat ta upp det mesta av detta avfall. Men på senare år har det börjat falla ned mer kväve än vad växterna förmår att ta upp. Detta, mina kära kolleger, är ett av de stora hoten mot vårt naturvårdsarbete. Hur stora insatser vi än sätter in på kort sikt, måste vi lösa detta. Nu rinner kvävet ut till grundvatten och vattendrag. Kvävet bidrar till försurningen. Dessutom kommer det frigjorda kvävet att föras ut till haven och orsaka övergödning. Det har vi sett exempel på. Övergödningen av haven kan tyvärr komma att öka med accelererande fart. Kan vi tillåta oss det? Ofta glömmer vi bort att vi faktiskt har en möjlighet att påverka framtiden och åstadkomma en framtid med mindre av försurning. Det är vi själva som skapar framtiden. Det är ofta svårt att se vikten av det lilla som en enda människa gör. Ändå är det just varje människas beslut som skapar framtiden. Därför är det oerhört viktigt att vi intar en ny livsstil där inte mängd och hastighet är honnörsorden, utan där kvaliteten och respekten för livet -- allt liv -- får vara vägledande. Människan orsakar decimering och förintelse av både växter och djur. År 2000 kan enligt beräkningar 15--20 % av alla nu kända växter och djur vara oåterkalleligen borta. Bevarandet av den biologiska mångfalden är en central fråga, som ytterst handlar om människans egen överlevnad. Vi i centern tycker att Sverige måste upprätta en lista över vilka arter och biotoper som kan sägas utgöra vårt nationalarv och som därför bör ges särskild omsorg och särskilt skydd. Jag håller med Lars Ernestam om att våra reservationer i det här fallet är mycket lika och att vi borde ha kunnat skriva ihop oss. Jag tycker också att vi visst borde ha kunnat få ett majoritetsbeslut om att vi behöver en lista över de mest hotade arterna och biotoperna. Vad säger socialdemokraterna om det här? Jag yrkar bifall till reservation 165. Riksdagen räddar nu regeringens rykte. Man gör inte så här om man vill skapa respekt i det politiska arbetet. För att naturvårdsverket skall kunna fullfölja redan ingångna avtal behövs ytterligare 60 miljoner för att köpa mark för naturvårdsändamål. Centern har i en partimotion tagit upp detta, och vi har nu fått gehör för det. Det är vi glada och tacksamma över. Detta är ett viktigt steg i det framtida naturvårdsarbetet. Det som är vår tids stora tekniska revolution och 90-talets stora fråga är biotekniken. Regeringen tycker ändå inte att biotekniken är värd mer än några enstaka rader i miljöpropositionen. Man kan i dag flytta gener -- arvsmassa -- mellan växter och djur av samma slag, men också flytta arvsmassa mellan organismer som inte har ett dugg med varandra att göra. Hur reagerar naturen för nya växter, för nya organismer? I dag kan ingen svara på det. Centern har nu två år i rad krävt en heltäckande lagstiftning inom bioteknikområdet. Det räcker inte med att gömma sig i dessa angelägna frågor bakom pappershögarna eller i den parlamentariska beredningen, som tydligen inte kommer någon vart. Det vi i centern vill ha och efterlyser är ett riksdagsbeslut emot frisläppande av gentekniskt förändrade organismer i naturen. Vi tycker att det är viktigt att ta det beslutet i dag, när vi inte vet hur naturen reagerar. Låt oss först skaffa kunskap, så att vi inte går i fällan. Jordbruket utgör en viktig kraft i miljöarbetet. Vi i centern anser att åkermarken måste användas både till livsmedelsproduktion och till en energi och industriråvaror. Då får vi en användning som bygger på recirkulation, och det är viktigt. Vi måste övergå till att använda de förnybara resurserna mer och de icke förnybara resurserna mindre. Matdebatten får inte innebära att vi offrar det svenska jordbruket för att vinna små och kortsiktiga fördelar för oss konsumenter. Det är enbart 3,6 % av vad hushållen totalt konsumerar som kommer från jordbruket. Minskar volymen för det svenska jordbruket, stiger successivt matpriserna igen. Den turbulens som förekommer i dag och som orsakats av det livsmedelspolitiska beslutet får inte förstärkas ytterligare. I betänkandet betonar utskottet att naturvårdsverket har fått uppdraget att fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av det nya livsmedelspolitiska beslutet. Uppdraget skall redovisas i mitten avjuni 1992, och därefter skall en kontinuerlig uppföljning ske. Man kan redan nu oroa sig över att så stor del av åkerarealen kommer att planteras med granskog. Hade man verkligen tänkt sig denna utveckling inför beslutet? Hur kommer vidare det öppna landskapet att förändras? Vi vill ha en målbeskrivning av hur det framtida jordbruket skall utformas utifrån naturvårdshänsyn. Detta behandlar vi i vår reservation 203, som jag yrkar bifall till. Det behövs miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. De pengar som kommer in från avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel måste återföras till jordbruket. Det behöver göras kalkning, det behövs ökad rådgivning och inte minst behövs forskning för att vi skall få fram nya användningsområden för jordbruksprodukter. Se t.ex. på de vegetabiliska oljorna! Socialdemokraterna måste väl hålla med om att det skulle innebära stora fördelar om vi kunde få fram sådana som alternativa bränslen. Det har tagits ett riksdagsbeslut om att avgifterna skall gå tillbaka till jordbruket. Då blev regeringen och socialdemokraterna överkörda. Men man skall naturligtvis följa fattade beslut. Här regeringen handlat dåligt, och man vill tydligen inte rätta till gjorda felsteg. Vi i centern tycker att de pengar som finns kvar både sedan 1989 91 inte får drunkna statsbudgeten. Det finns massor att göra i miljöarbetet inom jordbruket, och de pengarna skall tillbaka till jordbruket för forskning och miljöförbättrande åtgärder. Detta beskriver vi i vår reservation 226, som jag yrkar bifall till. Vi har från centerns sida hävdat att naturvårdsverket har blivit för stort för att kunna vara riktigt effektivt i miljöarbetet. När det nu pågår en omorganisation är det viktigt, anser jag, att man riktar in uppläggningen av hela arbetet på förebyggande lösningar i stället för att sätta in åtgärder när de olika effekterna redan har uppkommit. Jag tycker att man nu skall lägga upp verksamheten så, att den övergår från att vara ''akutsjukhus'' till att bli ''friskvårdsanläggning''. Herr talman! Länge nog har jorden plundrats och förgiftats. Länge nog har det pratats om hur den skall räddas. När skall vi människor sluta att enbart prata och i stället övergå till handling? När skall vi kunna se naturen i ögonen.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar Karin Starrin för de vänliga orden vill jag göra klart att det som jag sade för 14 dagar sedan inte var något löfte utan -- för att apostrofera en känd socialdemokrat -- en målsättning. Jag fick gå in i en miljödebatt därför att vår huvudföreträdare hade något annat att uträtta i dag. Nu blir det min sista miljödebatt, och bortsett från någon interpellationsdebatt som jag har haft med miljöministern så var det också den första.

Herr talman! I dag har det talats om mycket om utskottsarbetet, om arbetssituationen när det gällde att få fram det här betänkandet och om det i vissa stycken klena resultatet. Nåja -- några punkter finns väl att glädjas åt: 60 milj.kr. för inköp av mark och 20 milj.kr. för kalkningsåtgärder är väl i och för sig bra. Men naturligtvis är det inte bara fråga om motioners mängd och yrkandens detaljgrad, utan också en fråga om politisk spännvidd. Det är inte bara så att utskott i allmänhet inhämtar faktaunderlag, sitter och diskuterar och jämkar sig samman och kommer överens om kloka åtgärder. Det finns en verklighet utanför det här huset. Det handlar om makt, makt över produktionen. Vi kan besluta om mål för koldioxid och kväveutsläpp, men saknar samhället styrmedel händer ändå något som kanske inte riktigt stämmer överens med de mål som man faktiskt har beslutat om. Makten över produktionen, demokratins problem -- om alla vill något, då skall det också bli så. Men så enkelt är det naturligtvis inte, och det vet vi mer än väl, vi som sitter här i kammaren. Den här delen av debatten handlar om naturvård. Om man ser svensk naturvård i ett internationellt perspektiv är det självklart att man kan säga att också vårt samhälle är beroende av att planeten jorden som ekosystem producerar rent vatten, syre och föda. För jorden som helhet är kopplingen mellan naturvård och överlevnad klar och tydlig. En majoritet av jordens befolkning lever i självhushåll med mycket små eller inga marginaler. Om odlingsjordarna föröds, om regnen uteblir eller om fisket försämras, hotas deras överlevnad. Den enda vägen till förbättrade levnadsvillkor går över ett planerat och väl balanserat utnyttjande av naturresurserna. En hållbar utveckling förutsätter att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter till försörjning äventyras. Detta förutsätter i sin tur att vi har en rättvis fördelning av jordens resurser. I-ländernas primära uppgift för den internationella naturvården är alltså att skära ned sin enorma överkonsumtion och åstadkomma en ny ekonomisk världsordning som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i tredje världen. Även detta har det talats om i dag från den här talarstolen. Om vi ser det hela i ett nationellt svenskt perspektiv är naturvårdsproblemet delvis av en annan dimension. Kopplingen mellan vården av naturresurserna och vår försörjning är i grunden lika ovillkorlig, men sambanden är otydligare och våra marginaler mycket större. Det gör dock inte frågorna mindre viktiga. Just det faktum att vi har större handlingsutrymme ger oss ett ökat ansvar både för de globala naturresursfrågorna och för den del av jordens naturarv som finns inom våra gränser. Om detta är vi alla överens i teorin. Vi vill alla att ekosystemens produktionsförmåga skall bevaras. Vi vill alla att den genetiska mångfalden skall bevaras. Vi vill alla slå vakt om ett variationsrikt och levande landskap. Det vi inte är överens om är medlen. För mig som socialist är det naturligt att ifrågasätta marknadens förmåga såväl i teorin som i praktiken att lösa de här överlevnadsfrågorna. Det finns alltså en skillnad beträffande vad vi tror att vi kan påverka i demokratiska organ, om vi samtidigt har ett samhälle där många avgörande beslut fattas utan demokratisk kontroll. Den kontrollen menar jag inte kan uppnås i en marknadsekonomi som tillåts agera på det sätt som vi ser exempel på runt om i världen. Om vi ser till det resultat som naturvårdsarbetet hittills har medfört kan vi konstatera att det som skett och sker med Sveriges natur är en spegelbild av den globala verkligheten, i och för sig i mindre skala och med mindre dramatiska konsekvenser, åtminstone på kort sikt. Mark och vattenresurser exploateras allt hårdare. Grundläggande processer i naturen påverkas djupare av vår verksamhet. Variationsrikedomen, den biologiska mångfalden minskar, och allt fler växt och djurarter hotas. Mycket litet återstår av orörda skogar och odikade våtmarker. Arealerna fortsätter att minska. De sista resterna av det gamla kulturlandskapets artrika ängs och hagmarker försvinner också. Produktionslandskapets mönster blir alltmer storskaligt, och det äventyrar också estetiska och kulturhistoriska värden. Detta kan man hitta siffror på. Vid sekelskiftet fanns det omkring två miljoner hektar ängs och hagmarker i jordbrukslandskapet. I dag är det mindre än en tiondel kvar. Resten har övergivits, förbuskats eller planterats igen. De biologiskt värdefulla våtmarkerna har utplånats ännu mer fullständigt genom sjösänkningar, invallningar och dikningsföretag. Bara fragment återstår av det gamla odlingslandskapets översvämmningsmarker och betade strandängar. Av de någorlunda opåverkade skogsområdena har vi i dag inte mer än drygt 60 000 hektar kvar, om vi inte räknar med Norrbottens län och skogarna längs fjällkedjan. Det motsvarar bara 0,3 % av skogsarealen inom det området. Det unika barrskogsbältet längs fjällkedjan och de fjällnära skogarna sargas nu och fortsättningsvis av storskalig kalhuggning. Vi har ungefär 475 arter ryggradsdjur i Sverige. Av dem är ungefär en trejdjedel hotade eller så sällsynta att de kan komma att hotas till sin existens inom en överblickbar tid. Närmare 500 växter är på samma sätt mer eller mindre utrotningshotade. Samtidigt minskar också många i dag vanliga arter som vi har lärt oss att de finns överallt, och inom ett antal decennier kanske de inte alls finns kvar. För både växter och djur gäller att de i de flesta fall hotas därför att deras livsmiljöer förstörs. En stor del av de hotade arterna är knutna till orörda skogar eller ängs och hagmarker. Det är naturligtvis en allvarlig situation, och siffrorna beskriver det. Men ändå har vi bara sett en del av de biologiska konsekvenserna av dagens sätt att utnyttja naturen. Det är mer än hälften av Sveriges skog som inte har kalavverkats eller beskogats med det mekaniserade storskogsbrukets metoder. Det betyder alltså att det under ännu ett antal decennier kommer att finnas skog med annan historia och annat utseende än storskogsbrukets, och där kan vi fortfarande finna gårdagens växt och djurvärld som dröjer sig kvar. Frågan är hur lång tid vi har på oss och vad vi hinner företa oss innan dess. Det som pågår är alltså en biologisk utarmning. De insatser som hittills gjorts för att freda arter och naturområden har inte kunnat förhindra att utvecklingen fortsatt, utan i stället har den accelererat. Det vänsterpartiet har tryckt på i sin reservation 166, som jag yrkar bifall till, är att vi måste ha en sammanhållen syn på detta eller ha ett, som det står i rubriken på reservationen, holistiskt synsätt på naturvårdsarbetet. Holistisk i något slags kunskapsteoretisk mening att summan av delarna inte blir lika mycket som helheten. Helheten är större än summan av sina delar. Om vi betraktar verkligheten styckevis och försöker åtgärda styckena börjar vi i galen ända. Vi skall alltså utarbeta ett systematiskt underlag med kvalitetsmål för naturvårdsarbetet. Vi skall upprätta en nationell naturvårdsstrategi som skall utgöra ett underlag för att skydda hotade arter, unika naturområden och naturområden som representerar olika naturtyper. I nästa steg måste vi rangordna skyddsinsatserna och planlägga genomförandet. Detta måste naturligtvis ske i samklang med ett lokalt arbete. Här menar vi att kommunerna skall ha ett större ansvar. Vi skall stärka den ekologiska kompetensen i kommunerna. Där fordras det statliga insatser. Kommunerna måste ha hjälp med att göra en utvärdering av den ekologiska kompetensen och av det naturvårdsinriktade arbetsomfattning på olika områden inom kommunerna. Jag nämnde tidigare marknadsmekanismerna som illa ägnade att säkra en god naturvård, lika litet som dessa marknadskrafter fungerar när det gäller pappers och glasåtervinning, för att ta exempel som har diskuterats tidigare i dag. Bland partierna i riksdagen är det moderaterna som konsekvent kämpar för marknadsekonomin. Därför är det naturligtvis helt följdriktigt att man förordar ytterligare en urholkning av strandskyddet i reservation 193. Jag tar detta som ett exempel på att vi ständigt måste ställa frågan vem som tjänar på detta. Vilka intressen är det som gynnas? Är det naturvården eller är det andra intressen? Lars Ernestam litade inte på socialdemokraterna sade han i sitt huvudanförande. Man kan då undra vilka bröder och systrar han litar på i en eventuellt borgerlig regering mot bakgrund av vad jag nyss sade.

Herr talman! Jan Jennehag säger att vi konsekvent arbetar för en marknadsekonomi. Ja, det kan man kanske säga, men vi gör det inte huvudlöst, utan med en väl avvägd politik så att det fungerar på rätt sätt. Sedan tar Jan Jennehag upp de ändringar som vi begär i strandskyddet och vem som tjänar på det. Jo, det tjänar vi på allihop, eftersom man har lagt strandskydd på mycket stora områden som ingen utnyttjar till något annat. Där skulle man kunna skapa möjligheter för människor att få en liten bit av Sveriges jord att ägna intresse åt, bruka och leva på. Det är så vi menar. Vi vill inte ta bort strandskyddet. Vi har samma syn som de flesta andra på att det var tur att vi fick strandskydd 1950. Annars hade säkert alla stränder varit belamrade med stugor. Men det finns oändligt många områden där man kan släppa fram människor för att få bygga fritidshus. Det finns stora behov av det. Där trissar man i dag upp priserna i våra skärgårdssamhällen, eftersom man är stoppade och inte har någon möjlighet att få bygga. Det är stora problem även för bofasta att få lov att bygga. Jag höll på att överklaga och bråka i fem år innan jag fick lov att bygga mitt hus på den ö där jag bor och lever.
Herr talman! Jag betvivlar inte alls Jens Erikssons förmåga att ta ansvar för sina marker. Frågan är vilka styrmedel samhället bör disponera över för att säkra värdet. Jag tror säkert att det har varit besvärligt för Jens Eriksson att få bygga på sin tomt. Krångel och byråkrati lär vi nog inte kunna utesluta i vilket samhälle som helst. Jag tror dess värre inte att alla som kommer att dra nytta av de moderata åsikterna när det gäller strandskydd är lika ansvariga som Jens Eriksson.

Herr talman! Det finns alla möjligheter för kommunerna att reglera byggandet i dag. Man har rätt att ge byggnadstillstånd och man har rätt att avslå det. Om man kommer inom 300 metersgränsen får man också gå via länsstyrelsen. Jag ser inga problem i detta. Man har snart tillskapat naturvårdsområden längst hela bohuskusten och man har skapat reservat som också är skyddade. Det finns inga problem när det gäller skyddet. Problemet är att man håller på att tränga bort den bofasta befolkningen. Man är inte beredd att ge människor utrymme att under sommaren leva på en plätt som de äger själva.
Herr talman! Jens Eriksson, dessa frågor gäller andra än den bofasta befolkningen. Jag är helt överens med Jens Eriksson om att effekterna av den nuvarande utvecklingen när det gäller den bofasta befolkningens problem.

Herr talman! Jag tycker att den här debatten börjar bli ganska lång. Ibland tycker jag att det känns som en nattlig innebandymatch som höll på i minst 24 timmar. Det har vi säkert varit med om allihop som barn. Men vi skall väl försöka debattera dessa viktiga frågor ordentligt i alla fall. Vi producerar en stor mängd ord här och samtidigt så litet handling. Det är kanske detta som gör att människor tycker att miljöpolitiken är jobbig. Visst finns det en politisk enighet på det sättet att alla som sitter i riksdagen skulle säga att miljön är viktig. Vi vill alla kämpa för en god livsmiljö, och på sikt är ju överlevnaden det absolut viktigaste. Det är väldigt lätt att enas om det, eftersom förnuftet säger att så måste det ju vara. Problemet är att det är mycket svårt att ställa om utvecklingen. Det kräver en hel del uppoffringar och saker som är jobbiga. Det är ofta så att miljöfrågorna krockar med andra samhällsproblem och att det finns intressemotsättningar. Det är hela tiden frågan om så många val. Det är kanske så att många människor känner att det är jobbigt med dessa långtgående löften om att nu skall vi ha en miljöpolitik som utgår ifrån vad naturen tål, vi skall ta internationellt ansvar för vår livsstil och vara solidariska osv. När man sedan ser att det inte kommer några konkreta beslut eller målsättningar för att minska energiförbrukningen -- någonting vi måste göra om vi skall ta internationellt ansvar för koldioxidutsläppen -- beror det ju på att det finns ett samband mellan energiförbrukning och ekonomisk tillväxt i det ekonomiska system som vi har i dag. Om vi verkligen skulle arbeta för att minska energiförbrukningen, skulle troligen den ekonomiska tillväxten påverkas också. Det är klart att det är jobbigt för många miljöengagerade, trots allt prat om att vi måste utgå ifrån vad naturen tål, -- jag tänker t.ex. på bokskogarna i Skåne -- att man ändå fattar man beslut om att bygga en bilbro till Danmark. Det är litet konstigt. Tänk på vad som händer med alla utredningar. Det utreds ju så mycket, och det kommer fram en hel del förslag som är klart användbara. Jag tänker t.ex. på miljöavgiftsutredningen. Där ser vi att nästan alla förslag som den lade fram i sin tredje och sista del är slopade i miljöpropositionen. De finns helt enkelt inte med. Jag tänker också på jordbrukspolitiken där det fanns en möjlighet att välja. Antingen kunde vi lägga ned jordbruksmark eller också kunde vi minska på användningen av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men man valde att lägga ner jordbruksmark. Många talare har varit uppe i debatten och sagt att miljön skall ges ökad tyngd i förhållande till exempelvis ekonomiska intressen. Jag tycker att det låter mycket bra. På den punkten är propositionens förslag faktiskt bättre än miljöskyddskommitténs förslag. Miljöskyddskommitténs majoritet blev överkörd på en rad punkter. Jag tänker på hela naturresurslagen och naturvårdslagen. Samtidigt fanns det en sak som faktiskt är bättre i miljöpropositionen än i miljöskyddskommitténs förslag. Det är just detta att naturen och miljön skall ges en ökad tyngd i förhållande till ekonomi och teknik. Det handlar konkret om t.ex. 5 § i miljöskyddslagen. Jag hoppas att vi skall kunna någonstans på den vägen, eftersom jag sitter med i miljöskyddskommittén. Men jag kan samtidigt tänka mig att det kan bli mycket svårare att komma överens när vi sitter där och skall arbeta med konkreta förslag och enas om lagtexter där miljön verkligen ges en ökad tyngd. Vi skall inte längre utgå från den genomsnittliga branschekonomin, utan vi skall utgå från naturen. Hur kommer vi att klara det? Jag hoppas att det kommer att gå bra. Miljöskyddskommittén har ju i varje fall lyckats åstadkomma en hel del hittills. Den enda positiva delen i miljöpropositionen är just den del som handlar om miljölagstiftningen. Det jag egentligen skulle tala om här var naturvård, gröna frågor och biologisk mångfald. Det är frågor som mycket ofta kommer bort i miljödebatten. De kommer också bort när det t.ex. skall satsas pengar på forskning. Man satsar gärna pengar på andra delar av biologin än den gröna biologin. Man kan fråga sig varför dessa frågor så ofta kommer bort. Det kanske beror på att man många gånger inte konkret kan se nyttan. Varför skall vi bevara den här arten eller den biotopen? Man kanske inte omedelbart ser nyttan i pengar, och därför får dessa frågor en låg prioritet. När man talar om målsättningar och principer är det kanske inte så svårt att komma överens. Det handlar till stor del om att säga: Nu skall vi bevara den biologiska mångfalden, biotoper och arter, och det är mycket viktigt. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan folkpartiets och moderaternas reservationer när det gäller principerna och det utskottet säger. Vänsterpartiet har ju en annan linje, men folkpartiet och moderaterna säger faktiskt samma sak som utskottsmajoriteten. Sedan vill jag något ta upp frågan om internationellt ansvar. Det kommer att hållas en konferens i Brasilien 1992, och där kommer den biologiska mångfalden att vara en mycket stor fråga. Det tycker jag är bra. Som jag tidigare sade har dessa frågor tidigare haft en mycket låg prioritet. Men hur skall vi i Sverige kunna vara trovärdiga där med den politik vi för när det gäller den fjällnära skogen? Det finns t.o.m. tendenser till köpmotstånd i andra länder när det gäller svensk skogsråvara. Jag tänker något kommentera folkpartiets och moderaternas linje, eftersom företrädare för dessa partier har talat om den fjällnära skogen. Under de två första åren av denna mandatperiod stod folkpartiet för en bra linje när det gäller den fjällnära skogen. Förra året backade man och sade att endast de markägare som vill skall behöva ta hänsyn. Det var ett steg tillbaka, och det var synd. Moderaterna kom med ett förslag om tre skyddsklasser. Jag tyckte att förpackningen var intressant, och jag talade med moderaterna och sade: Ni har ju en fin förpackning med dessa tre skyddsklasser, men tänk om ni också kunde fylla förpackningen med något. Jag tänker särskilt på den högsta skyddsklassen som moderaterna föreslog. Tänk om man hade sagt, att om det finns arter som tillhör skyddsklass 1 och 2 inom området, då skall det inte få avverkas över huvud taget. Det hade varit toppen! Då hade moderaternas förslag varit mycket bra. Men paketet var ju så tomt. I den lägsta skyddsklassen ville moderaterna införa ett krav på anmälningsplikt vid avverkning. Men det gäller ju redan nu för all skog i Sverige, så det förslaget var bara löjligt. Men om ni moderater fyller på paketet kanske ni inte behöver vara svikare när det gäller fjällskogen nästa gång! Sveriges regering talar ofta om att vi i Sverige är så oerhört bra på naturvård. Men i jämförelse med många andra länder är en mycket liten andel av den svenska arealen skyddad. När vi skyddar areal gör vi det oftast där det är billigast, t.ex. i fjällen, som ju ändå inte är så produktiva. De nationalparkerna är mycket viktiga, men mer produktiv skogsmark skulle behöva skyddas. Miljöpartiet de gröna föreslår som ett långsiktigt mål att 10 % av alla representativa naturtypers areal i Sverige bör skyddas och att regeringen bör komma med en plan för hur detta skall gå till. Det är inte alls mycket om man jämför med många andra länder, t.ex. vissa länder i öststaterna. Detta är också vad som krävs i världsstrategi för naturvård och vad Internationella naturvårdsunionen kräver, där Sverige är medlem. Biotopskyddet är något som har debatterats väldigt mycket i Sverige. Inte minst har vi i miljöpartiet många gånger klagat på att Sverige inte uppfyller de krav som uppställs i Bernkonventionen som vi skrev på redan 1983, och som innebär att alla hotade arters biotoper skall skyddas. I Sverige får man t.ex. inte gå ut och slå ihjäl en fridlyst vitryggig hackspett, Lars Ernestam, men man får förstöra livsmiljön där den bor, och det borde man ändra på. Vi i miljöpartiet har därför arbetat fram ett speciellt lagförslag, ett fullständigt lagförslag, för att klara biotopskyddet så att Sverige skall uppfylla åtagandena enligt konventionen. Men tyvärr har utskottet inte ens velat diskutera frågan, utan lagförslaget avfärdas med bara en rad. I stället hänvisar utskottet till regeringens förslag. Men regeringens förslag innebär att man enbart kan skydda vissa små områden. Dessutom står det i förslaget att detta åtminstone till en början inte skall göras generellt, utan man måste säga till varje enskild markägare. Det innebär att det knappast blir någon skillnad mot hur det är i dag. Vi ser detta som ett problem, eftersom man nu kommer att påstå att ett biotopskydd kommer att införas. Men det är inte fallet. Sverige kommer fortfarande inte att uppfylla vad Bernkonventionen kräver, och det kommer fortfarande att vara fullt tillåtet att avverka de sista urskogsrester i Sverige som i dag inte är skyddade i nationalparker och i naturreservat. Jag vill också säga något om skogsbruket. Många gånger hör man från skogsindustrins företrädare att vi har så oerhört mycket skog i Sverige. Men när de säger detta, säger de ingenting om vilken skog vi har och hur det egentligen ser ut med artrikedomen, utan man tittar endast på antalet skogskubikmeter. Det är just detta som miljöpartiet vill ändra på. Vi vill rädda de sista urskogarna som finns kvar, och det är därför som det behövs mycket pengar. milj.kr. till urskogsinvesteringar. Jag yrkar också bifall till vårt förslag om en princip när det gäller arealmålsättning i motion Jo751 yrkande 1 och 2 En annan viktig fråga är jordbruket. Vi ser i dag att stor arealer planteras igen med skog. Naturvårdsverket har sagt att den nya jordbrukspolitiken kan innebära stora nackdelar för naturvården. Man har sagt att det behövs minst 500 milj.kr. för att klara de allra värdefullaste biotoperna. Vi i miljöpartiet menar dessutom att detta skulle kunna göras på ett annat sätt. Man skulle kunna minska på mängden handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel och i stället behålla mer åkerareal och även de litet sämre markerna som många gånger är viktiga för naturvården. Men trots att vi företräder en annorlunda linje inom jordbrukspolitiken anser vi ändå att man skall satsa rejält på landskapsvården. Här har vi föreslagit 300 milj.kr. som vi så snart det är möjligt att teckna kontrakt vill trappa upp till 500 milj.kr. Vi vill också satsa mer på NOLA-ersättning, alltså till riktigt värdefulla biotoper som skall skötas på ett speciellt sätt. Där vill vi satsa 30 milj.kr. mer än regeringen. Jag skulle också vilja vända mig till talmannen och berätta litet om hur jag ser på arbetet med miljöfrågorna. Det arbetet är faktiskt ganska besvärligt i avsaknad av ett speciellt miljöutskott. Det har helt enkelt blivit för mycket för regering och riksdag att klara dessa frågor på en gång. Det handlar om regeringens planering. Jag tycker att riksdagen på ett tydligare sätt skulle kräva att få stora propositioner i tid. Nu är det väldigt bekymmersamt när det gäller den fråga som många människor tycker är den viktigaste. Först jobbar man fram aktionsplaner under ett antal år -- tre år ungefär. Då avslås alla miljöförslag i riksdagen med hänvisning till aktionsplanerna. Sedan måste jordbruksutskottet på grund av för litet tid arbeta med förkortad behandling och masslakta motioner, vilket är väldigt tråkigt. Även vi har dock gått med på denna förkortade behandling. Vi har inte sett någon annan lösning så länge det inte finns ett speciellt miljöutskott. Under förra året lade vi fram två fullständiga lagförslag på miljöområdet: en lag om avfall och återvinning och en lag om biotopskydd. Förra året blev det masslakt. Inte heller nu har det funnits tid i utskottet att diskutera dessa frågor. Utskottet har helt enkelt inte haft någon sportslig chans. Därför hakar man lätt fast vid småfrågorna, eftersom det inte finns tid att diskutera de stora och fullständiga lagförslag som vi har lagt fram. Inte ens en sådan stor miljöfråga som miljöeffekterna av Öresundsbron hinner med att diskuteras. Det skulle vara väldigt fint med ett initiativ så att vi får ett miljöutskott. Jag tänker ge några exempel på hur rörigt det kan bli i behandlingen genom splittringen på olika utskott. Många frågor behandlas på flera ställen. Frågan om kostnadseffektiv kvävereduktion kommer tillbaka då och då. Miljökraven i samband med motortrafiken till sjöss kommer tillbaka både i trafikutskottet och i jordbruksutskottet. Detsamma gäller miljökraven på fartyg. När det gäller kloravgiften finns vårt yrkande i skatteutskottets betänkande. Centerns och vänsterpartiets väldigt snarlika yrkanden återfinns i jordbruksutskottets betänkande. Det är väldigt svårt för människor utanför riksdagen att få en överblick. Utrikesutskottet behandlar yrkanden om överstatlighet som är snarlika dem som behandlas i jordbruksutskottet. I bostadsutskottet och i jordbruksutskottet finns exakt likalydande yrkanden. Detta gör att partier kan ha otur och hamna på olika linjer. Det har t.ex. folkpartiet gjort när det gäller ersättningsbestämmelserna i naturvårdslagen. Det är mänskligt, men hanteringen blir besvärlig när samma fråga hamnar på olika ställen. Detsamma gäller Helsingforskommissionen med likalydande yrkanden i utrikesutskottet och i jordbruksutskottet. Detta gör att det blir mer arbete för riksdagen. Vi måste fatta beslut i samma fråga flera gånger. Jag hoppas att det till ett annat år skall kunna gå att göra någonting åt detta. Sedan tänkte jag vända mig till Grethe Lundblad när det gäller en fråga på kemikaliesidan. Jag tycker att den är så viktig. Det gäller försiktighetsprincipen. Jag tycker att Grethe Lundblads beskrivning av försiktighetsprincipen -- att det gäller att vara försiktig och använda så litet av en viss produkt som möjligt -- inte är riktig. Försiktighetsprincipen innebär att man skall vara försiktig så till vida att om man inte vet att någonting är ofarligt skall man inte använda det. Det handlar alltså om den omvända bevisbördan. Detta tycker vi är så viktigt att vi vill ha in det i själva lagtexten när det gäller kemiska produkter. Jag vill också vända mig till Lars Ernestam, som inte tycker så mycket om tallar utan bara om blommor. Jag tycker om både blommor och tallar. Det är väl det som kallas biologisk mångfald. Tallen kanske var litet för vissen för Lars Ernestams smak. Jag undrar varför folkpartiet blir så upprört över att det inte sitter en massa miljöpartister på suppleantbänkarna vid utskottsbehandlingen. Jag blev litet förvånad. Om vi hade bytt folk då och då, hade det väl kommit upprörda påståenden om att det har blivit så rörigt därför att vi hela tiden skiftar representanter så att man aldrig vet vem man har kommit överens med. Jag tror att Lars Ernestam egentligen inte är besviken över att samma miljöpartister har suttit i utskottet hela tiden. Jag tror att det handlar om någonting annat. Jag har suttit och filosoferat för mig själv. Jag tror att det handlar om att folkpartiet håller på att tappa rollen som det häftiga naturvårdspartiet. Folkpartiet har haft en väldigt bra profil i naturvårdsfrågor, åtminstone ett gott rykte inom miljörörelsen. Nu håller man på att tappa detta rykte. Varför? Jag tror att det beror på att folkpartiet plockar ut småfrågor som syns väldigt bra i media. Man pratar t.ex. om lövgrodor, om ävjepilört och vitryggiga hackspettar. Men sedan när man kommer till de tunga förslagen backar man. Folkpartiet har inte agerat för ett bättre lagförslag om biotopskydd än det som regeringen har lagt fram. Folkpartiet har inte bedrivit någon bättre naturvårdspolitik. Ta ävjepilörten. Bengt Westerberg är ute vid en älv som skall byggas ut. Åh, detta går inte, även den lilla ävjepilörten måste få leva, säger Bengt Westerberg. Sedan kommer ävjepilörten tillbaka i tal efter tal. Så är det dags att exploatera Indalsälvens delta. Även där finns en massa ävjepilört. Men då är det inte längre så intressant att skydda den. Då är det mycket roligare med en väg. Även när det gäller andra förslag slår sig folkpartiet för bröstet och säger: Folkpartiet vill ha nationalälvar. Men ser man närmare på förslaget, är det inte alls fråga om grundlagsskydd, som vi menar när vi pratar om nationalälvar, utan älvarna skall få namnet nationalälvar men inget bättre skydd i lagen. Förra året lade folkpartiet fram sitt förslag om att 1 % av den produktiva skogsmarken skulle skyddas -- trodde vi. Men när man läste motionen, fann man att skogsmarken inte skulle skyddas mot skogsbruk utan att det skulle användas litet skonsammare metoder på 1 % av skogsmarken. När det gäller jordbruket har folkpartiet talat om änglamark, landskapsvård, arealbidrag och annat. Men det har man nu frångått genom jordbruksöverenskommelsen. När det kommer till kritan, brukar folkpartiet ofta ändra sig i miljöfrågor. Tag t.ex. att folkpartiet i flera år jättehårt drev detta med varor och produkter. Man sade att lagen om kemiska produkter måste omfatta också hälso och miljöfarliga varor. När miljöpartiet väl fick igenom ett sådant yrkande, var folkpartiet med i första omgången. När regeringen sedan kom med ett annat förslag, var det bara vi och vänsterpartiet som var kvar på den linje som folkpartiet hade skrutit med ute i miljörörelsen i flera år. Det finns flera sådana exempel. Folkpartiet motionerar år efter år: Snälla regeringen, kom med ett lagförslag om avfall och återvinning. Vi lägger i stället fram förslag om avfall och återvinning. Den dag regeringen kommer med ett lagförslag om avfall och återvinning, kanske inte folkpartiet ställer upp. Åtminstone i det regeringsprogram som folkpartiet och moderaterna tillsammans har lagt fram har man inte med någonting om en häftig avfalls och återvinningslag för att införa kretsloppstänkande i samhället. Sedan vill jag ta upp en annan sak -- men det gäller ett så farligt svek om det är på gång att man knappt vågar nämna det -- nämligen ersättningsbestämmelserna i naturvårdslagen. Där har folkpartiet reserverat sig tillsammans med oss och vänsterpartiet om att man bör ändra dessa bestämmelser så att de blir sådana som de var före 1987. De reglerna försämrades väldigt mycket för naturvårdens del, när den nya planlagstiftningen antogs. Det var en rejäl försämring. Varje naturvårdare ute på länsstyrelserna beskrev det såsom ett dråpslag mot naturvården. Ja, folkpartiet var med på reservationen i jordbruksutskottet, men läs yttrandet längst bak. Redan i detta yttrande börjar folkpartiet vingla. Tänker man sig ett par debatter framåt, till bostadsutskottets betänkande -- som egentligen skulle ha debatterats ikväll, men som inte kommer att hinnas med, bl.a. för att jag har pratat alldeles för länge -- finner vi att man har bytt linje, trots att man har haft den här fina profilfrågan ute hos naturvårdarna länge. Om Lars Ernestam vill ha reda på vad jag har jobbat med varje gång Lars Ernestam har varit i jordbruksutskottet utan att se mig är han välkommen upp på miljöpartiets kansli så kan jag, över en kopp kaffe, gå igenom min almanacka. Jag har inte varit ute och solat. Lars Ernestam sade att jag kanske hade varit ute i vårsolens glans, men då skulle jag nog inte vara så här blek. Men om Lars Ernestam kommer upp på kansliet skall han få veta vilka spännande saker jag har varit med om. Då kanske vi kan diskutera litet biotopskydd. Då kan vi prata om ävjepilörter, vitryggig hackspett och annat. Då kan vi verkligen prata om vilka lagförslag som skulle behövas för att kunna skydda dem.

Herr talman! Mina synpunkter på Åsa Domeijs frånvaro från det mödosamma arbetet i utskottet har gjort henne engagerad. Jag förstår att det är därför hon har sett sig föranledd att ta upp en hel del saker om folkpartiets miljöpolitik. Jag skall beröra några av de frågeställningar hon har tagit upp. Den första frågan gäller miljöutskott. Jag delar principen att det vore bra om vi hade ett särskilt miljöutskott. Men då kanske det skulle vara ännu svårare att släppa kaffekoppen och få fram representanter från miljöpartiet till ytterligare ett utskott. Sedan kommer det synpunkter på de käcka, fina och bra lagförslag som miljöpartiet lagt fram. Vi arbetar inte på det sättet i folkpartiet. Det lagförslag som kommer till riksdagen skall vara remissbehandlat, det skall vara lagrådsgranskat m.m. Därför skall inte riksdagen, mer än i absolut största undantagsfall, anta ett lagförslag direkt med anledning av en motion. Jag anser att om Åsa Domeij hade hälsat på oss någon gång, så att inte Marianne Samuelsson hade varit så ensam i utskottet, hade det kanske inte tvingats fram en rad direkta yrkanden om bifall till motioner som hon inte hade reserverat sig för. I sådant fall kanske miljöpartiet tillsammans med oss, moderaterna och även centerpartiet, som har en reservation som ligger mycket nära, hade kunnat föra fram frågorna om vården av flora och fauna längre, såsom vi har gjort i vår reservation. Så blev det inte nu. Lagar kan man inte anta utan att de är utredda och beredda. Jag begriper inte att miljöpartiet under de här tre åren har lärt sig förstå det. Man kan inte göra på det sättet. Det kan vara bra lagförslag, det kan vara väl funna formuleringar, men de måste remitteras, de måste lagrådsgranskas innan man kan anta dem. Långt innan miljöpartiet fanns i riksdagen ställde vi oss bakom de gamla ersättningsreglerna för mark. Det har vi gjort principiellt både i bostadsutskottet och i jordbruksutskottet. Ibland har vi släppt våra krav då vi vetat att det inte funnits majoritet. Så har man även gjort i bostadsutskottet. Men vi står självklart fast vid den principen, särskilt som den nya skrivning som utskottet har antagit innebär att centern och socialdemokraterna har backat från det man kommit överens om i PBL.

Herr talman! Åsa Domeij börjar med att säga att debatten blev lång. Jag uppfattade att hon tyckte att den blev alltför lång. Men Åsa Domeij förkortade den inte. Hon sade själv att hon pratade ganska länge. Dessutom kom hon med påståenden som inte innehåller sanning. Hon går till grov överdrift, vilket gör att jag måste gå upp och tala om vad som fanns i det paket som Åsa Domeij inte hade upptäckt något i. Vi säger att vi i vårt paket vill ha tre skyddsklasser. Samtliga går ut på att skyddet för de fjällnära skogarna skall förstärkas. Vi vill forcera naturvårdsinventeringen, så att vi kan särskilja de tre olika skyddsklasserna. För skyddsklass ett säger vi att i princip inga ingrepp bör tillåtas. Det är i stort sett avverkningsförbud. Enligt skyddslag två skall vi ha ett skonsamt skogsbruk. I den tredje skyddsklassen skall vi ha generell naturaktsamhet. Det innebär att vi vill ha förbud mot radikal markberedning och mot att plantera in utländska trädslag. Det blir ett bra skydd för de fjällnära skogarna. Det blir ett bättre skydd än att dra en geografisk gräns, som drar med sig både den ena och den andra typen av skyddsvärd skog. En sådan gräns kan aldrig bli så bra som det förslag som vi har lagt fram. Det kommer säkert Åsa Domeij och fler underfund med när tiden fått arbeta och förslaget fått mogna.
Herr talman! Lars Ernestam svarade inte på så många frågor, så jag kanske inte skall gå vidare med dem. Men i fråga om miljöutskott har i varje fall en folkpartist varit ute i god tid och motionerat. Det är Håkan Holmberg. Vi i miljöpartiet har faktiskt stött hans motion tidigare. Det var bara synd att inte de andra folkpartisterna också kunde hänga på. Om jordbruksutskottet hade velat lagrådsbehandla våra lagförslag, velat arbeta med dem och förbättra dem hade vi varit väldigt nöjda och glada. Då hade vi kommit mycket långt. Detsamma gäller om man hade velat skicka ut dem på remiss. Det har förekommit ibland att jordbruksutskottet faktiskt har skickat ut vissa frågor på remiss, när man har velat göra en noggrannare behandling. Det är klart att det var en liten överdrift att de tre skyddsklasserna absolut inte innehöll någonting. Någonting sades väl i dem. Visserligen sades något om totalt avverkningsförbud i skyddsklass 1, men frågan är när det skall tillämpas. Jag föreslog att vi skulle kunna säga att om det fanns arter som tillhörde hotkategorin 1 och 2, alltså de mest hotade arterna, skulle avverkningsförbud gälla. Då vore det en jättebra grej. Då blev det konkret. Men så länge förslaget är så pass löst och inte svarar på frågan när, kommer man inte speciellt långt. I skyddsklass 3 talas det om anmälningsplikt och generell aktsamhet. Generell aktsamhet gäller allt skogsbruk i Sverige enligt 1 och 21 §§ i skogsvårdslagen.
Herr talman! Jag kan knappast hinna svara på de frågor som Åsa Domeij ställde till mig. Jag skall förtydliga ett svar. Det gäller ersättningsfrågorna. Folkpartisterna i bostadsutskottet finns inte med på den aktuella reservationen. Det beror på att bostadsutskottet justerade sitt betänkande före jordbruksutskottet, dvs. innan socialdemokraterna gjorde de här tilläggen beträffande ersättningsfrågorna. Självfallet kommer man i bostadsutskottet, om det blir votering i den frågan, att följa de synpunkter som vi har framställt i jordbruksutskottet.
Herr talman! Då Åsa Domeij inte kunde få svar på när skyddsklasserna skulle tillämpas menar hon att paketet var mer eller mindre tomt. Men vi har också begärt en naturvårdsinventering. Vi har begärt att den skall forceras. När den har tagits fram, så att vi får en klar bild av de tre olika klasserna av skyddsvärd skog, skall vi också kunna bestämma tidpunkt. Det hoppas vi självklart skall kunna ske ganska snart, så att vi kan förstärka skyddet för de fjällnära skogarna.
Herr talman! Till Jens Eriksson vill jag säga att inventeringen inte alls behövs. Man kan mycket väl fylla skyddsklasserna med innehåll innan dess. Säger man t.ex. att hotkategori 1 och 2 skall vara skyddsklass 1, märker man vid en inventering hur mycket mark som skall tillhöra den skyddsklassen. Konstigare än så är det inte. Det klara beskedet från Lars Ernestam om ersättningsfrågorna var mycket bra, nämligen att folkpartiet håller fast vid samma linje som vi och vänsterpartiet driver, dvs. att ersättningsbestämmelserna måste ändras så att de blir som de var innan uppgörelsen gjordes mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Jag trodde annars att något var på gång inom folkpartiet i och med samarbetet med moderaterna, och att Birgitta Dahl i sitt tidigare anförande skickligt försökte slå in en kil, eftersom hon visade en öppning i frågan. Birgitta Dahl åstadkom också tidigare i vår en öppning när hon i en debatt här i kammaren sade: Vi ändrar gärna tillbaka ersättningsreglerna, så att de blir som de var i mitten av 80-talet om bara centerpartiet går med på det. Jag tänkte att det möjligen var så, att folkpartiet hade börjat vackla för att lättare kunna komma överens med moderaterna och centerpartiet i ett regeringssamarbete.

Herr talman!

Kan han älska allt detta?'' Axel Danielsson svarade ja på den frågan. Men i detta hans ja låg också viljan och nödvändigheten att röja undan orättvisorna och bristerna. Det handlade om att ge alla del av naturens värden. Det Axel Danielsson gav uttryck för i slutet av 1800 talet har till stor del varit drivkraften när det gäller vår urgamla allemansrätt och vår tidiga naturvårdslagstiftning. Jan Fransson redovisade i dag på morgonen några milstolpar i vår natur och miljöhistoria. Det är angeläget att peka på dessa saker. Det är alltså angeläget att se de historiska sambanden framvuxna ur social välfärd kopplad till en utveckling på miljöns område. Lars Ernestam nämnde tidigare Adolf Hedin, som Ja, det är sant att det har funnits enskilda liberaler som har känt, och det finns fortfarande enskilda liberaler som känner, det här socialliberala ansvaret. Men det är också så, Lars Ernestam, att det, för att sådana här idéer för arbetarklassen skulle kunna förverkligas, inte var tillräckligt att det fanns några enstaka vänligt sinnade personer. Trots att liberalerna under en period var det största partiet i riksdagen kunde man inte genomföra något för arbetarklassen, utan det var socialdemokratin, den fackliga och den politiska arbetarrörelsen, som kunde se kampen för människovärdet ge resultat. Utvecklingen är också i linje med en ideologisk grundsyn när det gäller miljöfrågorna, nämligen att miljöförstöring kommer ur kampen efter högsta möjliga vinst. Det stod klart redan i början av det här seklet -- från åren 1902--1906 och 1908, då utsläppen från fabriker och tätorter var av sådan omfattning att frågan faktiskt diskuterades i riksdagen. Men den framväxande industrin motsatte sig åtgärder, och det dröjde ända till 50 och 60-talen innan mera omfattande åtgärder mot föroreningar beslutades. Även nu vet vi var motståndet finns. Vad vi tidigt lärde oss var att det, när marknadskrafterna sätter ett pris på mark, vatten och luft antingen som råvaror eller som avfallsbehållare, uppstår en konkurrens om dessa ting, som resulterar i ett utnyttjande, en exploatering. Därför håller jag med de talare som tidigare i dag har sagt att en oreglerad marknadsekonomi är naturens och jordens främste fiende. Således handlar framtiden om att vi måste lägga om kurs och välja ett ekonomiskt system för att ekologin skall komma med. En första rapport om en ''grön'' budget har faktiskt presenterats i Sverige. Herr talman! Den socialdemokratiska miljöpolitiken av år 1991 fortsätter i bl.a. Axel Danielssons spår. Det finns nu ett nittiotal reservationer på det gröna området. Det beror kanske på att det är valtider. Men framför allt beror det, hoppas jag, på att vi alla har blivit mera insiktsfulla. Vi har blivit mera varse om både nationella och internationella angelägenheter. Vi vill fortsätta med de principer som lades fast för 3 år sedan och som bl.a. innebär att aktsamheten om naturen samt skyddet för flora och fauna stärks. Dagens debatt, som troligen är den mest omfattande debatten i riksdagens historia, visar att överlevnadsfrågan och miljöfrågan engagerar alla partier. Det är väldigt bra. Men man kan också konstatera att det inte finns något verkligt alternativ till den socialdemokratiska politiken. Av de totalt 249 reservationerna svarar moderaterna för 52 stycken, varav man har tolv tillsammans med folkpartiet, en tillsammans med centerpartiet och en tillsammans med folkpartiet, centerpartiet och miljöpartiet. Det finns fog, det har sagts tidigare, men jag upprepar det, att fråga vilken miljöpolitik en eventuell borgerlig regering kommer att föra. Jag återkommer senare till detta. Herr talman! Min uppgift här är att kommentera den gröna delen i utskottsbetänkandet. I det avseendet finns det ca 90 reservationer. Naturligtvis är det omöjligt för mig att ta upp var och en för sig. Därför tänker jag hålla mig till några övergripande frågeställningar. Först vill jag anlägga några allmänna synpunkter på de borgerliga partierna. Moderaterna är, och jag tänker då på hela betänkandet, mycket koldioxidfixerade. Det nya begreppet är nybeskogning i tredje världen, som skulle kunna räknas in i det här sammanhanget. Man talar väldigt mycket om att pengar med fördel hanteras via fonder. Man talar om att så mycket som möjligt, och det är ju gammal moderat politik/högerpolitik, skall föras bort från politiska beslut, till förmån för ägare och andra aktörer. Man talar om att kommunala avfallsmonopol skall brytas och om att marknadslösningar skall klara olika saker. Man talar också om att den ideella naturvården skall få mera pengar till inköp av skyddsvärd mark, mot löfte om att marken sköts. Vidare är man noga med att poängtera att det enskilda ägandet inte får kränkas. Man har också ett mera precist krav vad gäller strandskyddet, som man vill luckra upp, till förmån för markägare och exploatörer. Folkpartiets slår in en hel del öppna dörrar. Det gäller då globala miljöfrågor, internationell samverkan, påtryckningar inom EG och EFTA, miljölagstiftning osv. Men när det gäller det som brukar vara folkpartiets paradnummer, nämligen den gröna sidan, kan man göra en sammanfattning innebärande att vi skall fullfölja nationalplanen och att 1 % av den produktiva skogen skall skyddas. Den biologiska mångfalden skall bevaras. Skogsbruket skall avregleras. Det behövs ett bättre skydd för fjällnära skogar. Vidare gäller det att fullfölja urskogsinventeringen. Om centerpartiet kan rent allmänt sägas att det av dess reservationer klart framgår vilket intresseparti för jordbrukarna som det här partiet är. En bärande idé, som ideligen återkommer, är centerns betoning av kretsloppet och detta med en ren produktion. I centern är man oftast ensam om sina reservationer. Det finns inte någon linje som visar att centern lierar sig med något annat parti. Det här var en kort resumé av de borgerligas ställningstaganden. När det gäller utskottsbetänkandet kan man konstatera att det i dag finns 22 nationalparker i Sverige. Vidare finns det 1 366 naturreservat, 88 djurskyddsområden. Den skyddade arealen har sedan 1988 ökat med 400 000 hektar, varav 350 000 hektar har tillkommit under det senaste året genom urskogsreservat. Det finns nu en plan för den fortsatta utvecklingen av nationalparker. Det ankommer på regeringen att i den takt man finner det möjligt fullfölja naturvårdsverkets förslag. Detta riktat till de partier som har reservationer om nationalparker. Regeringen föreslår, och majoriteten i utskottet godkänner, att naturvårdsarbetet skall delas in i tre nivåer som bör styra prioritering, kostnadsfördelning och ansvar. Det föreslås vidare att naturvårdsverket skall arbeta fram ett systematiskt underlag för mätbara kvalitetsmål. Detta skall ske i nära samarbete med berörda myndigheter. Utskottet föreslår i ett tillkännagivande att anslaget till investeringar inom miljöområdet höjs med 60 miljoner utöver regeringens förslag, därför att vi vill säkerställa statens förvärv av urskogar. Kopplat till detta är ett annat uttalande, där vi säger att ansvarsfördelningen mellan staten och den enskilde i naturvårdsarbetet och strävandena att behålla den biologiska mångfalden måste ses över. I enlighet härmed bör regeringen utreda hur detta kan ske på de areella områdena. Det var mycket glädjande att höra Birgitta Dahl i morse meddela att regeringen redan på torsdag skall besluta om en översyn av intrångsersättning inom de areella näringarna. Det är helt naturligt och också nödvändigt att PPP-principen genomsyrar hela området. Jag har litet svårt att förstå Jens Erikssons m.fl. upprördhet. Jens Eriksson menar att det här är orosamt, det kränker den enskilda äganderätten. Men det är egentligen en självmotsägelse. Å ena sidan hävdar moderaterna det enskila ansvaret, ideella organisationers ansvar och enskilda personers ansvar. Å andra sidan motsätter sig moderaterna när detta skall utredas. Det här med äganderätten är också litet dubbelbottnat, Jens Eriksson. Att vara markägare innebär alltid en risk att bli exploaterad. Jag tycker att moderaterna borde vara nöjda när nu ytterligare en grupp får ta ett större personligt ansvar, eller hur? Även på länsnivå skall sektorsansvaret vidgas och skyddet av naturmiljön göras till en naturlig del i varje samhällssektor. Kommunernas roll blir liknande, alltså sektorssamordnande. Det här innebär en helhetssyn, man kan inte säga något annat. Jag vill påpeka att när lagen om den nya länsförvaltningen träder i kraft den 1 juli blir det en ännu bättre sektorssamordning på länsplanet. Jag tycker att den här helhetssynen, parat med det vi gör på det ekonomiska området, där vi visserligen tyvärr inte kommit så långt, men där som ett första steg förslag till hur en grön budget skulle kunna se ut har framlagts, ligger ganska nära vänsterpartiets förslag om den holistiska synen. Moderaterna önskar som sagt stärka den enskildas och de ideella organisationernas vilja till naturvårdsinsatser. Såvitt jag tolkar motionerna rätt finns det inte så stor skillnad i uppfattning. Vi menar att ansvar och kostnader i vardagslandskapet bör vila på de näringsutövare inom de olika sektorerna som nyttjar naturen i sin verksamhet. Att länsstyrelserna kan söka stöd för angelägna naturvårdsprojekt visar bl.a. Skyddet för mindre mark och vattenföretag måste öka. Det gäller åkerholmar, våtmarker, naturliga betes och slåttermarker, källor m.m. Det sker, som vi hört tidigare, genom en ändring i naturvårdslagen, där ett nytt skydd för biotoper införs. Det betyder att markägare eller annan kan få ersättning om biotopsskydd innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Jordbruket och miljön ägnas stor uppmärksamhet i denna del av betänkandet. Sektorsansvaret på miljöområdet läggs fast för de myndigheter som har ansvar för de areella näringarna. Nuvarande program för en utbyggd lagringskapacitet för gödsel skall fullföljas. Det anslås 20 miljoner för en treårsperiod för att ta fram typgodkännande av gödselspridare. Centern har i en reservation bl.a. påpekat jordbrukets stora betydelse som kraft i miljöarbetet. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan reservationstexten och utskottsmajoritetens text. Detta är, som jag ser det, en formuleringsfråga. Jag finner faktiskt reservationen en aning konstruerad. Vad man kan finna i övriga reservationer är en tendens i centern att vara ett intresseparti för jordbruket också när det gäller miljösfären. Centern har en ansamling av stöd, ekonomiskt och på annat sätt, till bönderna. Var finns ert intresse för kemikalie-, industri och stadsproblemen? Hur tolkar ni i folkpartiet centerns något ensidiga inriktning av miljöpolitiken? Ni i folkpartiet vill ändå berömma er om att vara offensiva på flera miljöområden. Tycker ni att vi i framtiden skall tillämpa PPP principen på alla sektorer, eller skall vissa vara undantagna? Moderaterna är centerns motsvarighet framför allt inom skogsbruket. Här skall inte någon PPP princip gälla. Skogsägare skall inte behöva ta sin del av ansvaret för att stärka skyddsvärda skogar. Varför inte det, Jens Eriksson? Och vad säger koalitionsbrodern Ernestam om denna lösliga hållning till sektorn skog från moderaternas sida? Vilken linje kommer en eventuell borgerlig regering att föra? Moderaterna vill luckra upp strandskyddet -- det har vi hört -- till förmån för markägare och exploatörer. Det finns i dag en betryggande majoritet mot detta. Men sedan? Det är en allvarlig fråga. Den har en historia. Den är viktig -- människorna skall kunna gå och vandra längs stränderna. Vems vilja får råda i en eventuell borgerlig regering Lars Ernestam? Jag tror att det är viktigt att svenska folket, som fäster stor vikt vid miljöfrågorna, får besked på dessa viktiga punkter, precis som de kan kräva besked på annat. De kan väl få besked här och nu. Era reservationer spretar nämligen åt alla håll. Har ni någon linje, Eriksson och Ernestam? Och vad säger centern om nu centern får vara med? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 234 och 239, som är socialdemokratiska, i övrigt bifall till utskottets hemställan och avslag på övriga reservationer. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka min glädje över att debatten, även om det i långa stycken blev en procedurdebatt, har präglats av en ideologisk grundsyn hos många talare. Det är bra att här i riksdagen få höra olika partiföreträdare tala om konflikten nord--syd. Jag vill väldigt gärna understryka vikten av att en sådan opinion får växa. Framtidens stora frågor handlar nämligen inte om huruvida vi skall ha bevarandelag eller om det skall införas hänsynsområden, utan de handlar om den ekonomiska fördelningen av jordens samlade resurser. Det är bra att det står inskrivet i betänkandet att regeringen även i fortsättningen tillvaratar de möjligheter som erbjuds att inom FNs ram och övriga internationella fora verka för en ny ekonomisk världsordning. Vi måste också komma ihåg att människor går här på jorden bara en liten tid. Detta illustrerar Inger Sjöstrand så här: som varit här som varit här suckar till varandra alldeles nyss som går omkring och spottar

Herr talman! Margareta Winberg anförde ett vackert citat av Axel Danielsson. Vet Margareta Winberg inte att allemansrätten i Sverige är en urgammal sedvanerätt? Den har funnits mycket längre än det har funnits både liberaler och socialdemokrater i denna kammare. Det är litet bekymmersamt för socialdemokraterna att det har varit socialliberaler som har drivit nästan varje fråga som socialdemokraterna vill berömma sig av. Också jag har en fråga till Margareta Winberg. Hon talade om marknadsekonomin som någonting skadligt. Jan Jennehag sade nyss att han var socialist. Är Margareta Winberg socialist eller tror Margareta Winberg på en fungerande marknadsekonomi? Det är tack vare en fungerande marknadsekonomi i västvärlden som vi kan komma till rätta med dagens miljöproblem. Vi vet vad som har hänt i Östersjöländerna och hur oerhört stora mängder kemikalier och annat som går ut i Margareta Winberg, det är en fungerande marknadsekonomi som kan klara miljöproblemen. Margareta Winberg oroar sig för vår samverkan. Jag har varit med om att behandla två stora miljöpropositioner, 1988 och 1991. På vilket sätt har positionerna i de båda betänkandena flyttats fram? Jo, därigenom att alla övriga partier har varit överens mot socialdemokraterna. Så skedde 1988 och så har skett på en rad punkter också i dag. Moderaterna har också varit med. Visst har vi som olika partier olika uppfattningar, även i miljöfrågor. Socialdemokraterna har kanske bara en uppfattning. Ivar Virgin har varit vänlig nog att tidigare referera till en debatt som jag har haft med Birgitta Dahl. Denna debatt hölls efter förra valet, då man var i färd med att bryta mot en rad vallöften. ''Valet är över, Lars Ernestam'', var det besked jag fick. Kommer det att bli så också efter nästa val? Vilken falang kommer att vinna? Är det de som vill bygga ut älvarna eller de som vill bevara dem? Är det de som vill hugga ned fjällskogarna eller de som vill bevara dem? Jag kan gå igenom område efter område. Rosornas krig råder fortfarande hos socialdemokraterna.

Herr talman! Det var ganska intressant att höra Margareta Winberg, inte minst när hon gottgjorde sig över att vi nu äntligen kommer att få se en grön budget, där hänsyn kommer att tas till de olika miljölösningarna i kombination med de ekonomiska förutsättningar som finns. Det är näst intill fräckt att socialdemokraterna slår sig för bröstet över att den gröna budgeten kommer till, när vi vet hur bakgrunden ser ut och vilka krav som vi år efter år har ställt för att få fram den gröna budgeten. Jag hoppas mycket av den och på att vi i riksdagen så småningom kommer att kunna ta ställning till denna budget. Margareta Winberg och socialdemokraterna anklagar oss i centern för att vara ett intresseparti, att vi endast för jordbrukets talan. I och för sig vill jag klart slå fast att vi inte skäms för våra rötter. Vi är stolta över att ha denna tradition i vårt parti. Samtidigt ber jag Margareta Winberg att läsa alla våra reservationer och inte bara ta upp någon enstaka rad. Vi har ställt tydliga krav på att det är viktigt med miljömål i jordbruket, i skogsbruket och i fisket -- miljömål som innebär minskad kemikalieanvändning, minskat kadmium i handelsgödsel osv. Vad har kretsloppstänkandet och kravet på ren produktion enbart med jordbruket att göra? Här har Margareta Winberg verkligen blandat ihop begreppen. Jag vill betona att vi tror på kravet på ren produktion och att det skall omfatta hela den verksamhet som bedrivs i samhället. Vad tjatigt detta bekymmer över hur en eventuell kommande regering skall se ut! Skall vi behöva höra detta tjat nu i debatt efter debatt? Jag som är oerfaren drar slutsatsen att regeringen ligger lågt. Det verkar inte som att man kräver framgång i debatten och inför valrörelsen. Vi är naturligtvis skilda partier och skall framföra våra uppfattningar så tydligt som möjligt. Utifrån detta skall vi sedan bilda en konstellation. Jag tror att vi når framgång med en ny regering i höst.

Herr talman! Det var värst vad Margareta Winberg har blivit socialistisk. Jag upplever det som att hon står till vänster om både Jan Jennehag och Lars Werner, att döma av det anförande som hon höll för några minuter sedan. Tack för att vi inte har socialism i Sverige, Margareta Winberg. Då kan vi dela med oss både av pengar och av teknik till länder där socialismen har nått sin fulländning och där planekonomin har fått utvecklas fritt. Margareta Winberg frågade vilken miljöpolitik det blir med de borgerliga i regeringsställning. Det vet vi inte riktigt i dag, eftersom det är väljarna som skall tala om vilken miljöpolitik de vill ha efter valet. Vi skall gå ut och förklara för väljarna var vi står i olika frågor, även när det gäller miljöpolitiken. Sedan får väljarna bestämma vilket inslag de vill ha i en ny regering. Jag vill också hävda att enskilt ägande har stora fördelar. Monopolen har mer eller mindre misslyckats överallt där de har funnits. Jag kan erkänna att det finns vissa områden som lämpar sig för monopol, men som regel misslyckas man med dem. Margareta Winberg tog upp reservat och naturvårdsområden och hur många det finns av varje. Det förefaller mig som att hon betraktar inrättandet av dessa områden som någonting storartat som har uträttats, men så är det inte, Margareta Winberg. Vi som lever i närheten av naturvårdsområden och reservat ser hur de förfaller mer och mer, eftersom det inte är någon som tar ansvar för dem. Staten tar inget ansvar och inte heller naturvårdsenheten på länsstyrelsen. Så länge som det är enskilda som sköter dessa områden har vi det fint på landsbygden där det tidigare inte var naturreservat. Men när de enskilda upphör med sin skötsel fungerar det inte längre. Margareta Winberg tog upp detta med att fler skall ta ansvar. Det är inte fråga om att jag inte tycker att det vore bra om flera tog ansvar. Självfallet tycker jag att det vore bra, men här är det fråga om ett intrång utan ersättning. Man lägger över kostnaden på den enskilde i stället för att ta ett gemensamt ansvar för den kostnad som berör oss alla. Man gör intrång och konfiskerar enskild rätt och egendom. Jordägarna har alltid tagit ansvar för de skyddsvärda skogarna liksom de har tagit ansvar för övrig mark som de äger och förvaltar. Staten har ju utfärdat bestämmelser som försvårar för den enskilde att sköta sin egendom, inbegripet de fjällnära skogarna. Nu gör man ingrepp i deras urgamla rätt och konfiskerar enskild egendom. Man tar ifrån den enskilde hans intresse och hans möjlighet att sköta det som han äger.

Herr talman! Jag har några frågor till Margareta Winberg om biotopskyddet, naturvårdslagen och kväveläckaget från jordbruket. Jag tänkte börja med biotopskyddet. Jag undrar hur socialdemokraterna, och förresten även resten av utskottet, kan tycka att det är tillräckligt att bara lägga till en enda liten paragraf som i vissa fall gör det möjligt att skydda småbiotoper. Det är ju bara ytterst små biotoper som man kan skydda på detta sätt. Dessutom står det att man åtminstone i början måste säga till varje enskild markägare och att man inte kan göra detta generellt. Större områden kommer man ju inte åt. Och som jag sade i mitt inledningsanförande blir det även i fortsättningen tillåtet att avverka urskog. Skulle vi inte behöva något tuffare, t.ex. den typ av lag som man har i Sedan skulle jag också vilja fråga något om naturvårdslagen. Det är mycket positivt att man i propositionen går på vår linje om att naturvårdslagen skall föras in i miljöbalken. Beskedet i dag om att ersättningsreglerna skall ses över är också jättebra. Men varför skall miljökonsekvensbeskrivningar inte föras in i naturvårdslagen, precis som i miljöskyddslagen, tills de kommer in i miljöbalken? Jag tycker att det verkar litet inkonsekvent. Bör inte miljökonsekvensbeskrivningar föras in även i naturvårdslagen, så att det åtminstone blir lika bra som i miljöskyddslagen, även om vi också anser att det finns brister i förslaget till miljökonsekvensbeskrivningar? Beträffande kväveläckaget från jordbruket undrar jag om det inte är glädjekalkyler i propositionen när det påstås att man skall kunna klara riksdagens målsättning. Om man läser HAV 90 är ju naturvårdsverket och lantbruksstyrelsen mycket mer pessimistiska. Man säger från lantbruksstyrelsens sida att målet inte kommer att nås och att det, om denna omställning av jordbruket skall ge något, krävs att den mest intensiva marken där det finns mest problem tas ur drift. Om man skall kunna nå målet krävs det nog en omstrukturering av hela det svenska jordbruket. Så låter det i HAV 90. Men om man läser propositionen har regeringen räknat på ett annat sätt. Regeringen tror att man kan klara detta. Då räknar man väldigt starkt på att det skall bli minskat kväveläckage från den jordbruksmark som läggs ned, och det är inte mark främst i Halland och Skåne, där de största problemen finns. Och varför har man bytt fot från HAV 90 till regeringens proposition? Det sägs ingenting om detta i underlaget till propositionen. Till sist vill jag yrka bifall till några av våra reservationer, vilket jag glömde tidigare. Det gäller reservationerna 170, 183, 207, 210, 212, 225 och 230. Och vi står naturligtvis bakom även våra övriga reservationer.

Herr talman! Det här blir en mycket kort replik, eftersom det här egentligen inte är min debatt. Jag kan emellertid inte låta bli att ställa en fråga till Margareta Winberg. Hon tog upp allemansrätten, vilket är något mycket viktigt och bra i vårt land. Men hur ser hon på allemansrätten vid ett EG medlemskap? Det är vid det här laget ändå ganska klart att om EG-medborgare får köpa mark i Sverige, vilket de kommer att få göra om Sverige blir medlem i EG, kan de kräva att de skall ha sin mark i fred och att folk inte skall gå där och plocka bär, osv. i enlighet med den svenska allemansrätten. Om vi försöker att förhindra dem att kräva detta, kommer de att gå till EG domstolen, och där gäller helt andra synsätt i fråga om privat äganderätt. Det sannolika är då att allemansrätten sätts ur spel. Det vore intressant med några synpunkter på detta. En annan sak som jag kom att tänka på gäller världsstrategin för naturvård. Sverige har i princip ställt sig bakom den genom att vara medlem i Världsnaturunionen som tagit fram detta. Där rekommenderas bl.a. att ungefär 10 % av representativa naturtyper skall skyddas -- 10 % alltså och inte 1 % som vi brukar tala om i det här landet. Är Margareta Winberg beredd att ställa sig bakom detta. Jag yrkade bifall till en del motioner tidigare. Det har under dagens gång visat sig att dessa motioner inte går att behandla i kammaren, eftersom de kräver färdiga lagförslag, eftersom yrkandena är så formulerade. Jag drar därför tillbaka dessa yrkanden. Det gäller Jo119, yrkandena 26--28,

Herr talman! Jag förstår inte vad Lars Ernestam menar när han säger att han fråntar arbetarrörelsen ensamrätten att ha drivit de frågor som är bra för folket under den period som vi tidigare diskuterade. Vilka alla frågor har ni drivit under årens lopp, och jag tänker då på början av seklet? Jag skall läsa upp ett citat från en debatt mellan Folkviljan från 1882. August Palm skrev följande: ''Aldrig blir ni den verkliga arbetarens ledare, därtill är ni alltför mycket obekant med det arbetande ståndets verkliga ställning.'' Så var det ju. Men det vore trevligt om Lars Ernestam utvecklade detta. Sedan kom Lars Ernestam med det litet skamliga greppet och undrade om jag är socialist. Då tror han att jag skall falla i gropen att inte våga erkänna att jag är det. Men det skall jag inte göra, utan jag svarar ja på den frågan. Och jag skäms inte ett dugg för det. Vi är demokratiska socialister, och det står vi upp för. Det som Lars Ernestam säger om Östersjön är också ett skamgrepp tycker jag, dvs. att ta planekonomi och kommunism till intäkt för att kapitalismen skulle vara motpolen, det fina och det som är bra. Det är ju inte detta det handlar om, utan det handlar om att ha inflytande över de politiska besluten och om att ha demokrati. Och det handlar även om, vilket Lars Ernestam sagt tidigare i debatter med mig, att korrigera marknadskrafterna när man nu har dem. Det är ju det som vi diskuterar här i dag. Jag tror inte att vi på den punkten är så oense i princip, utan vad vi är oense om är i vilken grad man skall korrigera. Till Karin Starrin i centerpartiet vill jag säga att jag inte har slagit mig för bröstet. Jag har bara konstaterat att ett förslag till hur en grön budget skall se ut har lagts fram och att jag tycker att det är bra. Jag vet att det är ni som har drivit detta, vilket mitt kvinnoförbund också har gjort. Men det tog jag aldrig upp. Men jag tycker att det är bra att man nu har en utredning och att den har kommit med sin första rapport. Jag hoppas, precis som Karin Starrin, att det här så småningom skall kunna inlemmas i den svenska nationalbudgeten. Sedan tycker Karin Starrin att jag tjatar om det här med en borgerlig regering. Jag tycker att det är ganska rimligt att väljarna före valet får besked, speciellt med tanke på att folkpartiet och moderaterna faktiskt har gjort en plattform där ni i centern inte fick vara med. Då är det intressant för en utomstående, som då skall vara alternativet till den folkpartistiska och moderata plattformen, att få veta hur det blir. Det fick jag inget svar på från Lars Ernestam, och de andra frågorna som jag tog upp? Får centern vara med? Då är det intressant att höra centerns syn på detta. Jag tycker inte att det är ett dugg orimligt. Jag måste fråga Jens Eriksson om han inte ser någon som helst konflikt i det enskilda ägandet, och om han inte ser någon svårighet i att enskilda markägare och andra aktörer vill exploatera? Jag får återkomma till övriga debattörer i en senare replik.

Herr talman! Först vill jag uttala ett tack till Margareta Winberg för att hon i sitt anförande gjorde en utomordentligt fin sammanfattning av folkpartiets naturvårdspolitik. Om vi får den genomförd, i enlighet med våra förslag som hon koncentrerat redovisade, är vi nöjda. Sedan vill jag ta upp frågan om de 60 miljonerna till markinköp. På något sätt får jag ibland för mig att det är som om socialdemokraterna vill ta åt sig äran av att det blir genomfört. Var det inte så att här möttes socialdemokraterna i jordbruksutskottet av en enad opposition, där moderaterna i och för sig hade en annan vinkling på frågeställningarna. Inför detta faktum kom dessa pengar, som naturvården så väl behövde, fram. Margareta Winberg har talat om för oss här att hon är socialist. Det är bra. Men många socialdemokrater tror också på den marknadsekonomi som Margareta Winberg kritiserar så hårt. Då kommer min fråga tillbaka. Hur skall det bli? Är det Margareta Winbergs socialistiska linje som skall råda? Är det de marknadsekonomiskt orienterade socialdemokraternas linje som skall råda? Om detta råder stora tvivel i Sverige i dag. Jag skulle gärna vilja ha ett svar från Margareta Winberg om vilken grupp hon tror får majoritet. Jag vill ha ytterligare ett förtydligande från Margareta Winberg. Det gäller egentligen inte det som hon har tagit upp i debatten. Delar Margareta Winberg den uppfattning som har kommit från andra här i debatten att spanjorer, italienare och greker som kommer på besök till vårt land -- vi åker mycket till deras hemländer och hälsar på dem -- inte skall få ta del av den allemansrätt som vi har här? Är inte det något fint som vi i Sverige har att erbjuda gäster från andra länder?

Herr talman! Det är bra att Margareta Winberg understryker att vi är överens om det viktiga miljömålet att vi får en grön miljöprodukt i fortsättningen, där miljöhänsyn sammanvägs med de ekonomiska målen. Det skall vi arbeta gemensamt för även i fortsättningen. Jag kan ändå inte rå för att jag tycker att det är enormt tjatigt att vi skall diskutera regeringskonstellationer. Min motfråga blir direkt till Margareta Winberg: Hur skall socialdemokraterna bilda regering efter kommande val? Den frågan förutsätter jag att Margareta Winberg inte kan svara på, likaväl som vi i centerpartiet inte vet hur den slutgiltiga konstellationen kommer att bli i en icke s-regering. Vi i centern deklarerar klart att vi vill ha en ny regering. Vi vill medverka i den regeringen. Centern behövs i en ny regering. Det är det besked vi i dag vill ge våra väljare. ''Marknadskrafterna är jordens och naturens största fiende.'' Jag håller definitivt inte med om att man kan se så snävt på utvecklingen. Marknadskrafterna kan åstadkomma olika lösningar åt rätt håll med rätt styrmedel och med rätt engagemang. Vi vill naturligtvis få näringslivet att gå med på olika krav på miljömål som måste uppfyllas. Detta är vad vi tror på i centern. Jag ställde några frågor i mitt inledningsanförande i det här blocket av debatten som jag inte har fått något svar på. Tycker inte Margareta Winberg att just denna kombination av att få ett öppet landskap, att få åkermarken använd på ett effektivt sätt och att odla bioråvaror är viktig? Det gäller att få nya olika råvaror till både industri och energiändamål. Är inte det angeläget? Är det inte viktigt att vi har ett dubbelt syfte och använda de pengar som vi en gång har sagt att vi skall använda till att utveckla markanvändningen på ett miljömässigt bra sätt? Jag vill gärna ha svar på den frågan.

Herr talman! Margareta Winberg hann bara ställa en kort fråga till mig. Jag förstår att det är svårt att hinna med att svara på alla som ställer frågor och debattera med fyra fem samtidigt. Hon frågade mig om jag inte upplever en konflikt när det gäller människor som vill exploatera. Jag sade i ett tidigare inlägg att 1950, när strandskyddet tillskapades, välkomnade jag det därför att jag ansåg att det var till gagn. Det finns möjligheter att göra en översyn av strandskyddet och lätta på bestämmelserna så att människor kan få tillgång till stränderna på ett helt annat och bättre sätt än vad de gör i dag. Man behöver inte benhårt hålla på 100 Min tro på den enskilda som vill ta ansvar, äga och förvalta har inte rubbats bara för att jag har varit i debatt med Margareta Winberg. Den tron har snarare förstärkts. Jag har hela mitt liv levt bland sådana människor och sett vad de kan uträtta. Därför tror jag på dem. Vår skärgård och vår landsbygd hade inte sett ut som den gör i dag om inte sådana människor hade funnits. Jag hoppas att de skall få finnas kvar med sitt levande intresse för bygden.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Lars Ernestam angående de 60 miljonerna. Det hade aldrig blivit något om vi inte hade gått med på det. Det fanns annars ingen majoritet för det. Det var vänsterpartiet och vi socialdemokrater som gjorde detta, plus det som var kopplat till det uttalande jag tidigare pratade om. Det är märkligt vilken makt Lars Ernestam tilldelar mig. Hela Sverige tycks vänta på ett uttalande om min socialistiska inställning gentemot andra i mitt parti. Jag kan försäkra Lars Ernestam att så betydelsefull är jag faktiskt inte. Vidare har vi frågan om miljöpartiet, Åsa Domeij och biotopskyddet.
Jag är ledsen, men replikrätten gäller inte Domeij och Ottosson.
Herr talman! Repliken gäller i varje fall Jens Jag vill gärna tacka Jens Eriksson för dessa år tillsammans i utskottet. Vi brukar när vi skojar i utskottet säga att Jens Eriksson i fiskefrågor står över alla partier. Han är experten, och han är den som kan allt. Sedan har han fått med sig moderaterna i mycket av vad han tycker. Vi har haft mycket trevligt tillsammans. Du har lärt oss andra mycket. Mig har du t.ex. lärt att sjunga Ålefiskarens vals. Vi har haft mycket roligt tillsammans, och vi har arbetat hårt tillsammans. Tack för de åren! Jag hoppas att du får en bra ålderns höst -- vad du nu skall göra med den. Det finns säkert mycket på västkusten att ta sig för. Det är min förhoppning att alla ser till att miljöfrågorna får en framskjuten plats i den kommande valrörelsen. Det är också min förhoppning att vi lyfter blicken och ser jorden som vårt arbetsfält och litet grand tänker på det som Birgitta Dahl sade i morse. Hur många kan leva på samma standardnivå som vi? Till hur många räcker jorden? Birgitta Dahl nämnde siffran 500 miljoner. Men vi är över 5 miljarder människor. Det förpliktar till att fundera över om vi i alla sammanhang skall kräva mer, fler och större. I stället är det kanske så att nästa fas i utvecklingen är något annat. Vi kanske inte skall äta två korvar i stället för en när vi nu är mätta i magen, eller biff i stället för köttfärs. Det är helt andra och betydligt väsentligare saker det gäller om vi menar något med ordet solidaritet. Som Jan Jennehag sade kan man inte reformera ett samhälle emot majoritetens vilja. Därför är det för alla oss som har uttalat oss för solidaritet och för ny ekonomisk världsordning en uppgift att leda opinionen mot ett solidariskt samhälle i dess verkligt goda betydelse.

Herr talman! Det här är en lång debatt, men också en mycket viktig sådan. Jag tänkte ta upp skogen och dess roll och betydelse i mitt anförande i kväll. Skogen och skogsmarken måste ur ett ekologiskt och miljöinriktat perspektiv ses som en av våra allra viktigaste naturresurser. Den är förnybar, den har en mångsidig användning och den rymmer inom sig en stor del av den fauna och flora som är förutsättningen för det kretslopp som livet självt utgör. Skogen och dess produkter utgör i dag också vår viktigaste exportvara och ger ett stort exportöverskott. I ett globalt perspektiv är skogen jordens lunga, och Sverige har ett stort ansvar för att inte bidra till skövlingen av regnskog. Men också i Sverige har vi ett stort ansvar för att skogen ses i ett helhetsperspektiv och för att ta till vara alla dess förtjänster. Vänsterpartiet lade fram ett förslag till portalparagraf i skogsvårdslagen redan till den förra skogsutredningen, men förslaget står sig bra även i dag. Vi föreslog då att skogsmark med därpå växande skog skall vara en tillgång som skall skyddas, vårdas och skötas så, att den varaktigt ger människor, djur och växter en god miljö. Den skall dessutom med hänsyn till markens produktionsförmåga och övriga allmänna intressen ge hög avkastning av virke och andra nyttigheter. Den skall vara tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Vi vill alltså se skogen som någonting mer än en virkesproducent, och det känns därför bra att det finns ett uttalat krav på den skogspolitiska kommittén att ta fram ett miljömål för skogsbruket. I direktiven anges också att en ansvarsfull hushållning bl.a. innebär bevarande av biologisk mångfald och försiktighet vid markberedning. Att vara skogsägare och får förmånen att förvalta skogen är därför, eller borde i alla fall ses som en viktig uppgift, men också som ett stort ansvar. Nya kunskaper om hoten mot vår natur kräver nytänkande och nya skötselmetoder. Det kommer att krävas tid och resurser att föra ut ny kunskap om skogen. Biologisk mångfald och ståndortsanpassat skogsbruk är nya begrepp som måste få tid att slå igenom. Det är förståeligt att det tar tid att inse att de skogar och skogsområden som många har lärt sig betrakta som skräpskog, som skall ersättas med planterad skog i likåldriga bestånd, också har andra värden och måste bevaras. Jag tänker t.ex. på de våtmarker, myrmarker och surdrag som har dikats och planterats genom åren. Kunskap är dock förändringens grund, och det går inte att nå målet om ett ekologiskt skogsbruk med värdesättande av skogens alla förtjänster utan att ha skogsägarna med sig -- såväl de privata som bolagen och staten själv. Det skall villigt erkännas att det privata småskogsbruket i dag är det som står för mångfalden i skogen -- ibland i trotsigt mostånd mot alltför nitiska uttolkare av den befintliga lagen -- och att det är de stora skogsbolagen, inte minst domänverket, som har gjort de största misstagen och skövlat mest. Utvecklingen under 70 och 80-talen var skrämmande. Detta innebär dock inte att varje enskild skogsägare automatiskt vet bäst. Det är min och vänsterpartiets uppfattning att en stark lagstiftning kommer att vara en nödvändig förutsättning för att skogen skall ses som en långsiktig naturresurs ur ett brett perspektiv. För den skogspolitiska kommittén gäller det att lägga fast en skogspolitik som garanterar kommande generationer valmöjligheterna. Vi kan inte veta i dag hur skogen kommer att användas om 100 eller 200 år. Vår viktigaste uppgift måste därför bli att garantera förutsättningarna för att det i Sverige alltid kommer att finnas en stor areal skog av varierande åldrar, med varierande trädslag och i olika naturtyper. Detta innebär dock inte att skogsbruket fungerar bäst om man tar bort alla regleringar, såsom moderaterna skriver i en reservation. Marknadskrafterna, som alltid har ett kortsiktigt lönsamhetstänkande som sitt främsta mål, måste anses vara de minst lämpade att ta ansvar för en näring som bygger på månghundraåriga omloppstider. Skogen och hela vår livsmiljö utsätts för stora hot i dag, hot som en bred allmänhet börjar känna till och oroa sig över. Ett av dem gäller försurningen. Vi har hört siffror från flera av de tidigare debattörerna, och vi vet att de kritiska belastningsgränserna överskrids på flera håll. Den akuta åtgärd som man i dag kan vidta är att vitaliseringskalka. Enligt vad man vet i dag har detta inte skadliga effekter på sikt, men det krävs självfallet fortsatta försök. Det är bra att utskottsmajoriteten skriver att skogsmarkskalkningen bör drivas vidare i minst nuvarande omfattning. Men samtidigt måste man inse att det inte går att hela tiden försöka reparera misstagen i efterhand. Jag kan inte låta bli att, som flera andra före mig, också göra en koppling till det beslut om en Öresundsbro som skall fattas här om några dar. Alla vet att en bro över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn kommer att innebära ökad trafik, och därmed också en ökad miljöbelastning på skogen just i de områden som lider svårast av föroreningar i dag. Detta bekräftades i Aktuellt kl. 18, där man redovisade färska uppgifter om att skogsskadorna i södra Sverige på grund av luftföroreningar och försurning. Situationen är så allvarlig att man riskerar att tvingas att avverka skogen i förtid, enligt inslaget i TV. Herr talman! Det finns många fler aspekter som man kan anlägga på skogen. Jag förväntar mig att vi får flera sådana debatter här i riksdagen. Därför nöjer jag mig för tillfället med det jag har sagt. Talarlistan är lång, och det är många fler som vill tala efter mig.

Herr talman! Efter denna långa debattdag vill jag komma med något som mera liknar en plädering. Jag skall ta upp ett enda ämne, Emån. Emån hör till de frågor som årligen återkommer i riksdagen. Upprepning, tycker en del -- nödvändigt, tycker vi som motionerar och reserverar oss. Under de senaste åren har Emån varit med i två olika utskottsbetänkanden. Det ena handlade om att detta unika vattendrag skulle omfattas av naturresurslagen och därigenom skyddas mot bl.a. vattenkraftsutbyggnad. Det sega motståndet från s och m har nu äntligen gett vika. När bostadsutskottets betänkande nr 18 behandlas i den fortsatta miljödebatten kan Emån räknas in bland de skyddade objekten. Detta glädjer i hög grad folkpartiet liberalerna, som har yrkat på detta sedan 1985. Där behöver alltså inte frågan om Jag hoppas dock att frågan återkommer inom det andra området, naturvården, som finns med i jordbruksutskottets betänkande nr 30. Där har inte motionen lett till något alltför positivt yttrande från utskottet. Man kan också här säga att det finns två delfrågor. För det första: Bör inte ett 13 år gammalt riksdagsbeslut om åtgärder mot översvämningar omprövas? För det andra: Hur skall man utveckla den rika naturtillgången Emån till båtnad för turism och arbetstillfällen? Riksdagen beslöt 1978, efter mångåriga utredningar, att ge stöd för åtgärder att hindra de tidigare ofta återkommande översvämningarna på jordbruksmarker utmed ån. Einar Larsson, jordbruksutskottets ordförande 1978, betonade att arbetet skulle igångsättas snarast. Men det skulle dröja äenda till 1988 innan arbetet började. Då skedde de så brutalt och med så ringa hänsyn till den miljö som de aktuella 7--8 kilometrarna omfattar, att en kraftig opinion väcktes. Arbetet fick läggas ned och kunde återupptas först sedan andra metoder hade utarbetats av entreprenörer och påbjudits. Efter kritik även här i riksdagen beslöt regeringen att en överprövning måste göras av kommande etapper. Så sent som i förra veckan klargjordes att kammarkollegiet kommer att säga nej till nya etapper av invallning av Emån. Detta bör väga tungt i den fortsatta handläggningen. Men först skall vattendomstolen säga sitt, något som alla intresserade redan har väntat på i flera år. Hittills har invallningen kostat staten 23 milj.kr. Kammarrådet Gunnar Edenman, som nyligen företrädde det allmännas intresse inför vattendomstolen, sade bl.a.: ''Det verkar inte rimligt att satsa miljontals kronor för att skydda 450 hektar åkermark, när vi vet att 500 000 hektar skall tas ur produktion under 1990-talet.'' Totalt beräknas projektet kosta minst det dubbla. Man måste dock ha förståelse för de lantbrukare som lever och arbetar i Emådalen. Hur skall ett fortsatt jordbruk förenas med dagens miljökrav? Kan man förstärka stödet för det öppna landskapet inom detta område? Hur kan lantbruk och turism dra nytta av varandra? Detta anser jag bör ingå i den utredning om Emåns framtid som jag föreslagit i en motion. Motionen följs upp i reservation nr 163, som jag stöder, liksom övriga motioner där folkpartister är med. Herr talman! Därmed har jag kommit fram till den andra delfrågan: Hur skall man utveckla naturresursen Emån? En arbetsgrupp med representanter för kommunerna i dalen, fisket och naturvården har framlagt planer på att få havsöringen och laxen att vandra ända upp till Vetlanda, något som de gjorde i början av seklet. Detta skulle vara grunden till en utbyggd fisketurism och skulle också ge ökade möjligheter för fiskens reproduktion. Många ideella krafter ställer upp, men mer stöd behövs, bl.a. för turistsatsningar. Också andra idéer kan vara värda att ta fram. Därför är mitt förslag, som jag hoppas kan tas upp i riksdagen nästa år: Upphäv beslutet om invallning av Emån! Använd de medel, som skulle satsas där, som resurs för en planering som siktar till att använda Emån som den underbara naturtillgång den är! Det kan leda till en positiv utveckling i stället för den handlingsförlamning som nu till stor del råder genom beslutsvånda på flera olika håll.

Herr talman! Låt mig för några minuter ta kammarens ledamöters tid i anspråk med att fästa uppmärksamheten på det sydvästra hörnet av Skåne, där det vackra Falsterbonäset finns. Falsterbo och Höllviken är bekanta namn, och i närheten ligger också Foteviken. Det är ett våtmarksområde med häckande fåglar, ett område som är inkluderat på den av Sverige underskrivna internationella lista över våtmarksområden som skall skyddas. Där vill vägverket dock bygga väg. Det har varit många turer i ärendet, där olika instanser har sagt sitt. Jag skall inte repetera allt som förekommit, utan skall bara säga att jag för ungefär två år sedan hade en frågedebatt här i kammaren med Birgitta Dahl om detta. Jag fick då svaret: Självfallet lever Sverige upp till sådana konventioner som man skrivit på. Ja, fru talman, väg håller på att byggas. Man har byggt vallarna, och för att tala med en annan minister -- Georg Andersson -- asfalt skall läggas. Hittills har inte asfalt lagts, men det lär vara helt omöjligt att bifalla förslaget i vår motion, nämligen att riksdagen skall stoppa vägbygget vid Foteviken. Det är hittills inte i första hand fåglarna som har drabbats, utan fisken. Stranden är mycket långgrund, och där har man gjort utfyllningar. Om djupet är mindre än 30 cm får man nämligen göra sådant. Men det är just på det djupet som ynglen ligger. Ni har säkerligen många gånger när ni har badat vid långgrunda stränder sett att det där finns mycket yngel. Nu drabbas biotoperna där. Vad är det för biotopskydd man har, Margareta Winberg, när man beslutar att fylla ut sådana långgrunda områden? Jag skall inte beskylla bara socialdemokraterna för detta. Det är faktiskt de som har ansvaret, men de som verkligen puffar på är den moderatdominerade Vellinge kommun. Det är svårt att där hålla en våtmark levande och att upprätthålla det habitat som man behöver för fisk och fågel och som man enligt internationella konventioner som Sverige har skrivit på borde ha kvar för kommande generationer. Det finns en liten möjlighet, fru talman, att komma undan utbyggnad av våtmarker. Enligt konventionerna skall man då ha ett liknande eller likvärdigt område att avsätta. Utskottet har diskuterat det i samband med vår motion, och det har funnit att det inte finns något likvärdigt område. Det finns ingenting i Sverige som man kan avsätta i stället för Foteviken. Man förstör Detta är beklagligt, fru talman. Jag hoppas, eftersom riksdagen inte är mäktig att stoppa detta, att något liknande inte kommer att ske i framtiden.

Fru talman! De socialdemokratiska partidistrikten runt Vättern har i olika sammanhang markerat den stora vikt som de fäster vid att Vättern kan vara i god ekologisk balans. Det har bl.a. skett i form av konferensverksamhet, uttalanden och uppmaningar till förtroendevalda. Vi kunde vid en överläggning för några månader sedan konstatera att vattenvårdsplanen Vättern 90, som Vätternvårdsförbundet presenterat, är en bra gemensam grund för bedömningar och åtgärder i berörda län. Det yttersta syftet är naturligtvis att skydda Vättern. Till de problem som måste angripas hör föroreningar av kväve, klororganiska föreningar, metaller, farligt gods och militär verksamhet. Vättern är klassad som riksintresse för vetenskaplig naturvård och friluftsliv. Mer än en kvarts miljon får sitt dricksvatten från Vättern. Därför är det viktigt att hindra förorenande utsläpp och nedfall i Vättern. Det krävs en god kännedom om nuvarande tillstånd, samband mellan orsak och verkan samt inte minst åtgärdsinriktad kunskapsuppbyggnad. Enligt vattenvårdsplanen handlar det främst om förekomsten av kväve, metaller och klororganiska föreningar. I motion nr Jo73 pekar vi på att det är ytterst angeläget att få ökad klarhet i hur Vättern påverkas av ökad kvävebelastning och hur olika miljögifter påverkar ekologi, fiske och vattenkvalitet. Här har naturvårdsverket ett övergripande ansvar. I motionen förutsätter vi att detta arbete sker i samverkan med i första hand Vätternförbundet, men vi uttalar också att Eko-region Vätterbygden kan bli en viktig samarbetspartner. Eko-region Vätterbygden har utarbetat ett samlat program för sitt forskningsarbete i dessa sammanhang. För att peka på en mycket konkret punkt vill jag säga att en åtgärd måste vidtagas snarast, nämligen att hindra fortsatt utsläpp av klor och dioxiner från Aspa pappersbruk i Olshammar. Låt mig säga att jag tror att också Verner von Heidenstam, en av våra större nationalromantiska skalder, skulle ha uppskattat det, eftersom han växte upp i Utskottet ger oss motionärer i sin tur några uppmuntrande tillrop och säger att motionen i valda delar kan tjäna som inspirationskälla i det fortsatta arbetet. Låt också mig då å min sida ge ett ord på vägen. Det är viktigt att de stora sjöarna, i detta fall Vättern, får en större uppmärksamhet inom naturvårdsverkets forskning. Jag förutsätter att så blir fallet. Utskottet har särskilt betonat angelägenheten av fortsatt forskning och undersökningar av miljöstörande utsläpp. Sker inte detta kan jag försäkra herrarna och damerna inom naturvårdsverket att vi återkommer. Sötvatten 90 måste nu följas upp och Vättern prioriteras. Vattenföroreningarna handlar nämligen inte bara om våra hav, utan de handlar också om Vättern och de andra stora sjöarna. Detta förtjänar en långt större uppmärksamhet än vad som för närvarande är fallet.

Fru talman! Nu har Åke Gustavsson tagit upp ett av de tre ämnen som jag tänkte ta upp. Därför kan jag ägna litet mer tid åt det som handlar om eklandskapet och ängs och hagmarkerna i I det aktuella betänkandet behandlas tre motioner som berör områden i Östergötland som dessutom är av riksintresse. Det gäller Vättern, det gäller eklandskapet samt ängs och hagmarkerna och det gäller sjön Tåkern. Jag vill inte spara någon möda för att öka förståelsen för de behov som finns i fråga om bevarandet och skötseln av de här viktiga områdena. De måste kunna bevaras och utvecklas för kommande generationers behov. I dagens nummer av Östgöta Correspondenten finns en stor rubrik som lyder ''Kan hagarna räddas?'' Sista och tredje omgången av en kurs för handläggare av länsstyrelsernas gröna naturvård har just avslutats. Östergötland har fått vara värd för samtliga kurser, eftersom vårt län har störst areal av gamla fodermarker som fortfarande är intakta. De kan spåras ända ner till järnåldern och har alltså hävdats sedan dess. Nu börjar tack och lov allt fler förstå att dessa ängsoch hagmarker är lika värdefulla att bevara som fornminnen av annat slag. Stark oro finns dock på naturvårdsenheten för att naturmiljöernas mångformighet skall utarmas och de artrika slåtteroch betesmarkerna växa igen. Vi river inte våra kyrkor eller andra kulturbyggnader. Men det har varit få som tidigare reagerat på att landskapet på så många håll förändrats och blivit mörkare de senaste 30--40 åren. Vid den inventering som länsstyrelsen har utfört i vårt län har man hittat 2 600 bevarandevärda objekt naturlig fodermark på tillsammans 16 270 hektar. Det är alltså sådan mark som inte är gödslad. Objekten varierar i storlek från 1 hektar, dvs. små öar här och var, upp till Tåkernstranden, som är på 440 hektar. De är registrerade i klasser från 1 till 4. Ungefär en tredjedel av Sveriges totala arealhagmark finns inom Östergötland och norra Småland. Den har klassats som så värdefull att stöd bör utgå för betesdrift. Genom att några bönder envist har gjort fina naturoch kulturgärningar så är 100 hektar alltjämt slåtterängar. Alla minns säkert sin barndoms änglamark, med blommorna och ljuset. En slåtteräng har ett fyrtiotal eller fler blomarter per kvadratmeter, till skillnad från gödslad betesmark, som bara har 10--15 arter. Speciellt viktigt är vårt eklandskap, som har stor betydelse för lokalbefolkningen och turisterna och är ett vackert inslag i landskapsbilden. Söder om Linköping har vi den största sammanhängande ekhagmarken. Det området är ett av de riksintressen jag nämnde i början. Eken är det ädlaste av våra lövträd. Den är inte bara vacker att se på, utan 500 arter är knutna till detta träd. Av de ca 130 utrotningshotade insekterna, som läderbaggen och ekoxen, finns ett fyrtiotal knutna just till eken i detta område. Dårgräsfjärilen är också akut hotad och finns nu bara på Gotland och i Östergötland. Vi har också trumgräshoppan, som har vackert klarröda flygvingar. Många fåglar är dessutom beroende av detta eklandskap. Många arter är beroende av att kunna förflytta sig mellan olika trädbestånd, och därför behövs öar mellan dessa och åkerarealerna. En del av ekens inneboende gäster kräver värme för att utvecklas och trivs bara i bredkroniga och grova ekar. Därför måste eken stå öppet och fritt och inte inklämd mellan granar. Helt nyligen har man också upptäckt vilken ''guldgruva'' de stora ekarna är när det gäller bevarandet av sällsynta lavar. Arter som sedan länge är försvunna i övriga Europa har man hittat just i de här områdena. För att vi skall kunna bevara dessa områden krävs det långsiktiga avtal på 10--15 år. På tre eller fyra år kan annars hagmark av första klassen rasa ned till fjärde, om marken inte sköts. Markerna måste betas eller slås. Vid omställningen av livsmedelspolitiken skall många av Östergötlands mjölkkor tas ut ur produktionen. Teoretiska beräkningar visar att mer än hälften av den klassade marken skulle växa igen om inte de mindre gårdarnas besättning kan ersättas med t.ex. Östergötland har fått 9 milj.kr. av de 200 som avsatts till landskapsvård. Kommunerna bidrar också med en mindre del. Ändå är länsstyrelsernas gröna enheter mycket bekymrade inför framtiden. Det behövs nämligen fem gånger så mycket. Bekymren gäller också deras egen arbetssituation. Hur skall de klara fördelning och utvärdering med nödvändiga besök på platsen, utan att personalstyrkan ökas? Folkpartiet liberalerna har länge värnat om kulturoch naturvården och också anvisat medel för de förslag som vi har lagt. Vi är självfallet glada för att utskottet har gått förbi regeringen och, precis som vi föreslagit, ökar anslaget till bildande av naturreservat med 60 milj.kr. Däremot fanns det inte samma intresse för vårt förslag om 30 milj.kr. bidrag. En majoritet i utskottet säger också nej till folkpartiet liberalernas förslag om ytterligare medel till vård av naturreservat, hotade arter och forskning i naturvårdsbiologi. Det är beklagligt. Riksdagen har dessutom i ett tidigare betänkande sagt nej till vårt förslag på ytterligare 20 miljoner för den välbehövliga personalförstärkning som jag nämnde nyss. Ett annat av folkpartiet liberalernas förslag, den generella arealersättningen, tror jag skulle vara till stor hjälp när det gäller att hålla bl.a. Östergötlands landskap öppet. Ett annat förslag från folkpartiet som skulle kunna underlätta skyddandet av hotade arter inom större områden är att pröva formen hänsynsområde i stället för att inrätta reservat. Miljöeffekterna av den nya livsmedelspolitiken skall följas upp av naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen och riksantikvarieämbetet. En redovisning skall vara klar till den 30 juni 1992. Jag kan garantera att också östgötarna kommer att följa utvecklingen mycket noga. Min förhoppning är att även de som bor på annat håll i landet skall vara lika intresserade av att detta eklandskap och dessa ängs och hagmarker kan bevaras. Det har vi alla stor glädje av. Så till nästa riksintresse, som är Nordeuropas förnämsta fågelsjö. Det är Tåkern, som ligger vid Ombergs fot. Den blev naturreservat 1975. Där kan man beskåda 250 fågelarter, varav hundratal häckar. I oktober kan man se hur tiotusentals Sädgäss lyfter varje morgon för att äta på fälten runt sjön. Sverige har genom våtmarkskonventionen förbundit sig att bevara Tåkerns naturvärden. Men Tåkern höll på att växa igen. Reservatsmedlen räckte inte. År 1987 tog initiativrika personer kontakt med Världsnaturfonden, och så bildades Tåkernfonden, med landshövding Rolf Wirtén som ordförande. Pengar har nu samlats in så att avkastningen kan användas till att betala lantbrukarna för betet av strandängarna och gässens skadegörelse på åkrarna, forskning, restaurering, guidning m.m. Men man saknar ett högklassigt informations och besökscentrum likt det vid Hornborgasjön, som staten för några år sedan i stort sett betalade för med 10 milj.kr. I vår flerpartimotion har vi begärt ca 300 000 kr. till projektering av en besöksanläggning. De som lagt ned otaliga gratistimmar vid Tåkern kan inte förstå rättvisan med att Hornborgasjön stöttas med stora summor statliga medel -- nu senast i det här betänkandet med 48 milj.kr. -- för i stort sett hela restaureringen och dessutom pengar till detta besökscentrum, medan Nordeuropas förnämsta fågelsjö och attraktiva turistmål inte får någon hjälp utöver drift bidraget. Hur förklarar utskottsmajoriteten detta? Beror det på ärendemängden i detta betänkande eller menar utskottsmajoriteten att östgötarna skall straffas för att de är så idealistiska och lägger ned så mycket eget arbete? I detta fall är jag mycket besviken på skrivningen i betänkandet. Det finns mycket mer att säga om Tåkern och omgivningarna, men jag rekommenderar ett besök vid sjön och alla övriga närliggande turistmål. Där finns t.ex. Ombergs blomsterängar, Dags mosse, Sedan var det mening att jag skulle tala någonting om Vättern, det tredje riksintresset. Men Åke Gustavsson har utförligt berättat om vikten av att Vättern får bevaras i det skick den är nu, men det fina dricksvatten som vi har. Det är mycket viktigt att vi kan följa det som sker med Vättern, eftersom omloppstiden är så långsam, 60 år. Om det händer en olycka i Vättern blir den katastrofal. Fru talman! I övrigt ställer jag mig bakom samma reservationer som Sören Norrby tidigare yrkade bifall till.

Fru talman! Låt mig börja med att ta upp två reservationer. Det gäller reserveration 68 om talerätten. Miljöpartiet menar alltså att även miljöorganisationer skall kunna betraktas som sakägare i miljömål. Man bör utvidga talerätten för enskilda och organisationer i mål som berör olika miljöintressen. Jag ställer mig bakom den reservationen, fru talman! Jag vill också tala om reservation 69, som gäller en miljöombudsman. Där vill jag yrka bifall. Jag tror inte att jag närmare behöver beskriva behovet av en miljöombudsman. Jag är ganska säker på att de flesta av er förstår det. Det är ju en gemensam reservation, som även centerpartiser, folkpartister och vänsterpartister har varit med om att lägga fram. Visst skulle det vara mycket bra om man kunde motverka de ökade miljöriskerna i samhället och om det fanns en miljöombudsman som kunde anlägga en helhetssyn och arbeta på ett övergripande sätt för miljöfrågorna. Fru talman! Jag har varit konsult i affärsutveckling i ett antal år. Innan dess arbetade jag ett dussin år i svenska bruksföretag. Jag har även en viss utbildning i nationalekonomi. Därför tycker jag att det är så intressant när några talare tar upp kopplingen mellan miljö och ekonomi. Jag får hålla med Karin Starrin i vad hon sade förut om att också marknadskrafterna kan arbeta för miljön och för ett bättre resursbevarande. Jag arbetade i Stora Kopparberg i Skutskär med cellulosa. Där lärde jag mig bland mycket annat hur duktig man var på att ta tillvara energi och att hushålla. Det var för 25 år sedan. Sedan dess har man blivit ännu duktigare och fått bättre teknik. I skogsindustrin skulle man kunna ta ut en mycket större del av den energi man behöver ur skogen, om det lönade sig även företagsekonomiskt. Samhällsekonomiskt är det självfallet lönsamt. Jag har arbetat i Perstorp AB, och där började jag med affärsutveckling. Jag lärde mig att upptäcka och utvärdera affärsmöjligheter. Jag var bl.a. ansvarig för att Perstorp började utveckla och marknadsföra bullerbekämpningsmateriel och teknik för bullerbekämpning. I dag omsätter den verksamheten över en halv miljard kronor. Man har även, fru talman, hunnit minska en hel del buller, bullerskador och stress. Det har skapat många arbetstillfällen, och man har tjänat en hel del pengar. Det är ingen dålig kombination. Marknadskrafterna har i det här fallet arbetat åt rätt håll. Häromåret återvände jag förresten till Perstorp ABs fabriksområde för att göra försök med rökgasrening. Jag hade blivit delägare i ett företag som skulle utveckla och marknadsföra gasrening. Andra delägare var Alfa-Laval, Landskrona Finans och två privatpersoner. Försöken gick bra, men vi fick inte ihop pengar till att föra idén i hamn. Ett västtyskt företag tog över licensrätten. Det hade möjligen varit bra att ha den affärsutvecklingsmöjligheten kvar i Sverige också. Fru talman! I fredags var jag på Perstorp ABs område igen och såg då den nya pannan för biobränslen. Perstorp AB har räknat fram att det lönar sig bättre att använda biobränslen än kol, olja och fossilgas. Det är ju spännande att man också där med tidig vittring kan se att marknadskrafterna egentligen talar för biobränslen och förnybara energiformer. Jag skall bara säga att jag också arbetade några år på Höganäs AB med eldfast material. Då fick jag litet insikt i hur man skulle kunna använda energi i järn och stålindustrin mycket effektivare än man gör i dag. Fru talman! Det finns massor med lovande affärsmöjligheter som skulle förbättra miljön om de förverkligades. De skulle minska förbrukningen av naturresurser som inte förnyas och även förbättra människors hälsa. I många fall är det redan samhällsekonomiskt lönsamt att förverkliga dem. Om vi hade ekonomiska styrmedel som gjorde att det som är bra för människor, för natur och för samhällets ekonomi även var lönsamt för företagen, skulle marknadskrafterna plötslig arbeta i miljöns och i framtidens tjänst. Det skulle löna sig, fru talman, att värna förutsättningarna för fortsatt liv på jorden. Det vore väl ganska fint. Jag vill ta upp två exempel. Det ena är, och det har jag pratat om förut här flera gånger i kammaren, hur man i Danmark har tagit vara på kraften i vinden. Man har utvecklat vindkraften på ett helt annat sätt än här i Sverige. Man har faktiskt bättre sinne för affärer. Det är ju etablerat. Var och en kan se att det har givit en bra andel, än så länge 2 %, men växande, av den danska elförsörjningen. Det har också givit exportinkomster, och det kommer att fortsätta att vara en tillgång för Danmark. Nu håller man på att göra om det hela med biogas. Det har jag i och för sig också nämnt här förut. Men jag vill gärna ta upp det i det här sammanhanget när det gäller att se affärsidéer, möjligheter att göra någonting som är bra både för miljön, för naturresurserna och för ett lands ekonomi. Jag har en rapport här, som det fortfarande luktar trycksvärta om. Den kommer från Danmark och heter Biogasfællesanlæg. Jag var där på ett studiebesök, tillsammans med folk från ett antal svenska verk och organisationer som sysslar med energi, för några veckor sedan. Rapporten kom i förrgår, tror jag. Där visar man att man kan uppnå ett antal fördelar genom att ta till vara biogas. Jag skall nämna några av dem. Uppräkningen kan bli lång. Genom sådana här biogasanläggningar underlättar man flytgödselhanteringen i jordbruket. Man ger bättre precision i gödslingen, och man minskar behovet av konstgödsel. Man minskar också, genom den ökade precisionen i gödslingen, riskerna för kväveläckage. Man får möjlighet att oskadliggöra organiskt industriavfall. Man tar vara på rötgas från kommunala reningsverk. Man får elkraft och fjärrvärme, och man minskar därmed, fru talman, även förbrukningen av fossila bränslen, som hade varit alternativet. Därmed förbättras också den danska bytesbalansen. I Danmarks fall är detta inte bara samhällsekonomiskt lönsamt, utan man håller också på att göra det företagsekonomiskt lönsamt. Eftersom detta är en miljödebatt borde jag kanske också nämna, fru talman, att naturligtvis även utsläppen av växthusgaser minskas, något som ju är viktigt. Det kommer att visa sig att detta har ett väsentligt samhällsekonomiskt värde. Dessa funderingar om en helhetssyn på miljö, ekonomi och resursanvändning har jag tagit upp i motion Fi67. Jag kan här inte göra annat än att berätta och informera om denna motion, och jag hoppas att den leder till något i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. I denna motion redogör jag för helhetssynen och att det kan löna sig för alla inblandade parter att anlägga en sådan helhetssyn. Jag hoppas att vi riksdagen skall sluta med att se detta med miljöskydd och åtgärder för att skydda miljön och att bättre ta till vara naturresurserna som enbart en kostnad. Det är ett mycket inskränkt sätt att se det hela, fru talman. Det finns faktiskt plus och minussidor. Jag kan försäkra kammarens ledamöter: Har ni inte insett detta hittills, kommer ni inom några få år att komma underfund med det. Försök att hänga med redan nu! Tack, fru talman.

Fru talman! Jag vill gärna ansluta mig till det som Krister Skånberg sade här alldeles nyss. Att inrätta vårt liv och vår kultur efter de förutsättningar som de ekologiska systemen och naturen kräver är egentligen det enda som kan vara lönsamt på sikt. Jag skall anknyta till vad som står i betänkandet på s. 69. Där skriver utskottet: ''Utskottet vill erinra om att vissa miljöfrågor under innevarande vårsession kommer att behandlas i samband med riksdagens beredning av de näringspolitiska och energipolitiska propositionerna.'' Detta är sant. Näringsutskottet har behandlat dessa propositioner. Jag har begärt ordet för att komma med en liten rapport i det sammanhanget om hur man där har behandlat miljöfrågorna. Miljöpropositionen kan karakteriseras som ofullständig.

Det är mycket litet i betänkandet som leder i den riktningen. Vår kritik av betänkandet gäller förvisso inte enbart proceduren, utan i allra högsta grad innehållet. Ändå är betänkandet naturligtvis mycket förnämligt i jämförelse med näringsutskottets behandling av miljöfrågorna i samband med näringslivspropositionen och energipropositionen. Där finns praktiskt taget ingenting som kan betraktas som några framsteg för miljöfrågorna. Den stora bolagisering av statliga affärsverk som exempelvis debatterades här i förra veckan i kammaren, och som förmodligen kommer att genomdrivas ganska snart, kommer med all säkerhet att vara till skada för miljön. Att stora delar av statens markinnehav, fjällvärlden icke minst, överlåts till ett aktiebolag, AB Domänverket, torde knappast leda till större hänsyn till miljön. Bakom aktiebolagslagens ridåer finns förutsättningar för detta bolag att enbart inrikta sig på det som är kortsiktigt lönsamt. Förslagen på energipolitikens område kommer att debatteras här om någon vecka. Men det är egentligen inte någon hemlighet vad som kommer att hända. Det finns en trepartiöverenskommelse, och i den finns praktiskt taget inga kraftfulla incitament till att förbättra miljön. Man vågar inte av hänsyn till EG gå vidare med koldioxidavgifter för kraftproduktion eller att höja koldioxidavgifterna över huvud taget. Framför allt föreslås inga verkningsfulla åtgärder för att avskaffa kärnkraften. Det som föreslås i trepartiöverenskommelsen måste jag när det gäller kärnkraftsavvecklingen tyvärr betrakta som kosmetik och dimridåer. Det låter i och för sig väldigt bra, men det är helt otillräckligt. Det är också utomordentligt märkvärdigt att man i jordbruksutskottets betänkande talar om gränsöverskridande luftföroreningar, men det finns inte ett ord nämnt om utsläppen från Tjernobyl och den typ av gränsöverskridande luftföroreningar som kommer av kärnenergin. Vi vet också att kärnenergin i form av bomber kan leda till den mest katastrofala luftförorening som över huvud taget kan inträffa. De som har läst boken Köld och mörker, följderna av ett stort kärnvapenkrig, vet att detta är en ekologisk katastrof av oerhörda mått. Men även haverier i kärnkraftverk kan leda till stora gränsöverskridande luftföroreningar. Det har vi också erfarenhet av efter Tjernobylolyckan. Ändå tas inte dessa frågor upp vare sig av jordbruksutskottet eller i trepartiöverenskommelsen. Vidare står i propositionen att tillverkaren har ansvar för produkterna och att det gäller under hela deras livslängd. Så säger regeringen, och utskottet instämmer med detta uttalande. Men näringsutskottet föreslår avslag på alla praktiska förslag som exempelvis miljöpartiet har lagt fram om att livscykelspecifikationer skall införas såsom ett lagfäst krav, att produktkoncessioner skall införas och miljöredovisning från företagen. Man är inte beredd att gå från propositionens ord till reell handling. Det har sagts att miljöpartiets återremissyrkande är en förolämpning mot utskottet. Min uppfattning är att regeringens och riksdagens hantering av miljöoch resursfrågorna är en förolämpning mot naturen, mot fattiga folk och mot kommande generationer. Den förolämpningen är upprörande. Ni må gärna anklaga oss i miljöpartiet för att vi förolämpar jordbruksutskottet. Jag anklagar riksdagen för en mycket värre förolämpning. Jag yrkar återremiss på utskottets betänkande. Jag vill avsluta med en dikt om allvaret i dessa frågor. Det är en dikt av Harry Martinsson, som heter Den stora sorgen: Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen. Den väggen är lag av naturen. Den saknar evangelium. Den stora sorgen måste vi alla dela. Då blir den möjlig att bära. Den stora sorgen är den stora omsorgen. De måste vi alla lära. Det finns bland alla bör och borde ett måste för alla. Alla måste lära att sörja för världen. När mänskan nu fått makt nog att ställa till världssorg då är tiden inne att bota världssorg i tid innan all naturen blir sorgebarnet för alla. Detta kallas omsorg i tid. som i tid ser och inser.

Fru talman! Med anledning av den dikt som nyss lästes upp skulle jag vilja säga: Så talar en profet! Sommaren 1941 skapade Elin Wägner sitt ideologiska testamente. Det var krig i världen, och Elin Wägner såg framtiden i undergångsperspektiv. Boken heter Väckarklocka, och Elin Wägner blev vår första miljöprofet. Det tog 40 år för att ett antal nya miljöprofeter skulle ta sig in i det svenska parlamentet. I dag står vi inför perspektivet av ekologiska kollapser, som bl.a. Väckarklocka varnade för. Här står nu miljöpartiet de gröna med ett av sina viktigaste bidrag till räddningen av vår miljö. Vår del av betänkandet, reservationsdelen, skulle jag vilja ge arbetsnamnet Blåslampa, dock utan att den skall betraktas som vårt ideologiska testamente. För både Elin Wägner och miljöpartiet de gröna gäller tydligen det gamla talesättet att ingen blir profet i sin hemstad. Jag tänker ta upp en viktig praktisk detalj i betänkandet, nämligen tillämpningen av substitutions eller ersättningsprincipen inom kemikaliekontrollen. Utskottet självt anser denna så viktig att ''riksdagen bör göra ett särskilt uttalande om en mer aktiv tillämpning av denna princip''. Sedan vi i riksdagen bidrog till att få igenom substitutionsprincipen fr.o.m. 1 juli 1990 och den blev en del av 5 § i lagen om kemiska produkter, LKP, har tillämpningen av principen alltmer kommit i brännpunkten. Substitutionsprincipen innebär som bekant att om samma ändamål kan uppnås om en kemisk produkt byts ut mot en mindre skadlig produkt, skall den bytas ut om det inte är alltför dyrt. Fru talman! Jag har alldeles färska erfarenheter från min hemkommun av hur den här lagstiftningen kan tas emot. Jag har hemställt om att kommunen gör en översyn av sin kemikalieanvändning och konsekvent tillämpar ersättningsprincipen så snabbt och effektivt som möjligt, eftersom den enorma kemikalieanvändningen i samhället medför stora risker för människors hälsa och miljö. De synergistiska skadeeffekterna är föga eller inte alls utforskade. Många människor upplever också kemikaliehotet såsom en samhällsterror. Alla kommunala förvaltningar bör ges i uppdrag att göra en sådan översyn och konsekvent byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga i det fall det finns alternativ. Hälsoskyddsnämnden svarar nu att den praktiska tillämpningen kan vara ytterligt svår, eftersom också tekniska och ekonomiska bedömningar kommer in i bilden. Nämnden konstaterar att den, trots att den är tillsynsorgan enligt LKP, med nuvarande bristfälliga tillämpningsanvisningar ej har möjligheter eller resurser att övervaka och uttolka tillämpningen av ersättningsprincipen hos alla kemikalieanvändare. Än vanskligare synes det vara att tillämpa principen konsekvent och fullt ut. Kommunen kan dock göra en grundlig redovisning av sin samlade kemikalieanvändning vad gäller statistik, kostnader, ändamål m.m. Men samtidigt understryker man att det alltid i första hand ankommer på användarna själva att följa gällande lagstiftning, vilket reser frågan om ansvarsförhållandena, som kan variera i olika sammanhang. Hälsoskyddsnämnden i min hemkommun upplever att gränsdragningen i tillsynsarbetet enligt LKP, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen m.fl. angränsande lagstiftningar är flytande. Renodlad tillsyn enligt LKP vid andra tillfällen än vid bekämpningsmedelshantering och vid incidenter saknar nämnden för närvarande resurser att utföra. Med en ny miljöbalk kommer miljölagstiftningen förhoppningsvis att bli mer konsekvent, eftersom kravregler, ambitionsnivå och straffregler då kommer att harmoniseras. Det är viktigt att kommunerna får möjligheter att göra generella förelägganden, t.ex. totalförbjuda användningen av en viss kemisk produkt inom kommunen. Som det nu är tvingas miljö och hälsoskyddsförvaltningarna att göra ett föreläggande för varje enskild hanterare, vilket är ytterst arbetskrävande. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 104 och ställer mig bakom reservation 103, 105, 107 och 108, vilka reservationer gör det möjligt att arbeta med kemikaliefrågorna på ett mer effektivt sätt på kommunal nivå.